Fru talman! Jag tror inte att Karl-Erik Persson och jag behöver föra någon längre diskussion om regionalpolitiken och effekterna. Som norrlänning är jag naturligtvis mycket angelägen om att vi har en fungerande trafik även i glesbygden och på landsbygden. Jag tycker att både Karl-Erik Persson och jag skall acceptera att kommittén får arbeta. Sedan får vi se hur förslaget blir. När det gäller vad vi skall göra i trafikutskottet har jag icke för avsikt att låta utskottet vara vilande under den tid som kommittéerna arbetar. Vi kommer säkert att hitta uppgifter även i trafikutskottet. Så Karl-Erik Persson kan vara lugn.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om de regionalpolitiska målen. Under åren som gått har man, som jag sagt förut, misslyckats i det avseendet. Både när det gäller godshanteringen och när det gäller transporterna har glesbygden drabbats oerhört hårt. Det innebär problem för företag som kanske vill nyinvestera i dessa områden. Om man samtidigt missgynnas av transporterna får vi ingen utveckling. Det är jättebra om den sittande kommittén kan ta del av den debatt som förs framöver och ta till sig de synpunkter som kommer fram. Jag kan i detta sammanhang säga att jag gläder mig åt att vi kan fortsätta att arbeta i trafikutskottet, men frågan är: Med vad?
Fru talman! Det var typiskt att Monica Öhman skulle fästa sig vid det som Miljöpartiet inte vill ha och aldrig har påstått sig vilja ha heller, t.ex. förbud av bilar. Vi i Miljöpartiet har aldrig sagt att vi skall förbjuda bilarna. Tvärtom har vi vid upprepade tillfällen i kammaren sagt att det är precis vad vi inte vill. Vi vill däremot tillgripa de medel och den teknik som faktiskt finns för att styra utvecklingen på ett sätt som gynnar miljövänliga transportsätt och skapar alternativ. Därmed kommer jag till den mening som Monica Öhman fann så kryptisk och som hon inte förstod andemeningen av, nämligen att vissa transportslag, t.ex. bil och flyg, erbjuder sådana fördelar att man måste kunna kompensera med fullgoda alternativ. Med det menas precis det som står, en verklighetsförankring. Vi förordar realistiska alternativ. Vi tror även att det går att skapa sådana. Det är precis vad som står där, ingenting annat. Jag vet inte om jag skall behöva kommentera detta med Norrland. Vi har aldrig sagt att vi skulle ha sådana alternativ. Vi vill ha ett vettigt transportsystem. Vi har visat på olika exempel, t.ex. regionala spårvägar och olika former av andra alternativ, för att hitta lösningar för just regiontrafiken. På tal om gynnsamma förutsättningar skall jag nämna "The royal commission on environmental pollution", som är en brittisk kommission som kommit ut med 18 olika betänkanden. Den konstaterar bl.a. att för varje meter bilväg som man bygger genererar man ytterligare biltrafik. Det är där man talar om att skapa förutsättningar. Är det den väg man vill välja, så var så god, men vi kommer inte att stå tysta och se på den utvecklingen. Där menar vi att det krävs politiskt mod och handlingskraft för att agera.

Fru talman! Jag verkar gärna tillsammans med socialdemokraterna om de visar vilja till det. Vi har inte menat att kollektivtrafiken är den enda lösningen. Däremot kan vi peka på bristerna och de grava konsekvenserna av en ökning av transporterna med lastbil, t.ex. från Norrland. Därför vill vi skapa förutsättningar för att godstransporterna skall kunna ske med sjöfart och järnväg i större utsträckning än i dag. Vi tror att det är framtidens transportsätt som långsiktigt kan vara hållbara. Vi är inte ensidigt inställda på kollektivtrafik, absolut inte. Vi har varit med på en motion där man förespråkar Botniabanans utbyggnad i dess helhet, vilket jag tror att även Monica Öhman skulle uppskatta. Men socialdemokraterna har avvisat detta. Jag förstår inte vad likriktningen i vår politik skulle innebära.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte förstår var motsättningarna finns. För majoriteten finns det inga motsättningar. Man skall frakta på sjö och järnväg när det är möjligt, har också vi tyckt. Vi har tillsammans - och vi har varit helt eniga i denna riksdag - sagt att vi skall verka för att vi nationellt skall få behålla 24 metersbilarna. Det har att göra med att vi inte vill öka antalet lastbilar. Vi vill att de långa timmertransporterna skall kunna gå på de långa bilarna inom Sveriges gränser. Elisa Abascal Reyes nämnde Botniabanan. Det finns anledning att återkomma till den frågan, som ju behandlas i ett senare betänkande i dag. Men återigen: Var finns realismen? Hur är det med Bothniabanan ända upp? Hur är underlaget? Elisa Abascal Reyes kan kanske fundera på detta fram till dess att betänkandet skall debatteras.
Fru talman! Det är riktigt att vi en tradition i det svenska parlamentet att inte diskutera frågor som är föremål för utredning. Men det är också riktigt, som någon påpekade tidigare, att allting ligger snart nergrävt i Kommunikationskommittén, den som är döpt till Komkom. Den borde kanske ha döpts till Kom med förslag snabbt. Det är uppenbart att vi relativt fort måste komma fram till ett beslut därför att det accelererar väldigt fort på trafikens område. Monica Öhman frågade varför det egentligen finns en reservation. Den mynnar helt enkelt ut i att vi ett annorlunda synsätt. Kalla det för marknadens lag, det går utmärkt att kalla det för det. Vi tycker nämligen att marknaden skall ha ett inflytande när det gäller kommunikationerna. Vi går längre i våra besparingar när det gäller kommunikationsväsendet än majoriteten på grund av de svenska statsfinanserna. Man diskuterar vad som är glesbygd. Vi menar att det faktiskt finns glesbygd mer än i Norrland. I Skåne finns det små möjligheter att använda allmänna kommunikationer på vissa orter. Skall vi stödja, som vi nu gör, olönsam järnvägstrafik så väldigt kraftigt, kunde man begära att de som inte bor vid järnvägen också skall få möjlighet åka tåg. Det blir kanske t.o.m. billigare att erbjuda dessa människor taxi till tåget än vad det kostar per person att subventionera olönsam järnvägstrafik på vissa sträckor. Vad är det som skall transporteras var? Jag sade i mitt inlägg att detta skall genomföras på ett sådant sätt att man tar bort nackdelarna och att man ställer kommunikationssätten mot varandra och väljer det bästa sättet med tanke på kostnader, kapacitet och andra faktorer. Man talar väldigt mycket om lastbilar i samband med godstransporter. Låt mig erinra om att ett svenskt fjärrekipage betalar ca 200 000 kronor i skatt per år. Utländska åkare betalar en tiondel. Ändå tar vi ut en avgift på dessa fordon för att de skall köra miljövänligt. Miljövänligt med motorer som ännu inte finns tillverkade? Ändå skall man betala för det. Så tillåter vi östeuropeiska lastbilar att köra gratis i Sverige. De ryker ungefär som de gamla koleldade loken. Jag undrar vad vi egentligen prioriterar.
Fru talman! Det är inte så mycket att kommentera i det Wiggo Komstedt sade. Men det är en sak som jag tycker att Moderata samlingspartiet skall fundera över. Jag är helt på det klara med att det är olika synsätt mellan oss och moderaterna när det gäller avreglering och marknadsintrång. En sak är helt klar: Ni skall vara så pass ärliga att ni säger att vi visst upphandlar i konkurrens. Det gör vi ju. Det är inte så att staten bygger varenda väg. När Vägverket bygger en stor väg upphandlar man. Visst finns de privata aktörerna med i bilden. En annan fråga som jag tycker att man måste fundera över och som återkommer i kammaren är: Vad händer om vi börjar upphandla allt i konkurrens och staten tappar sin del? Ja, det kan inträffa att vi får stora aktörer som bildar nya monopol. Då ställer jag mig frågan: Vad har vi då vunnit? Jag tycker inte att vi vunnit någonting. Låt mig vara väldigt konkret: Om vägbyggandet och vägunderhållet i för stor utsträckning går över till de privata är det de stora bolagen som tar över, medan statens del krymper. Det är en fråga som måste övervägas ordentligt. Annars tycker jag inte att vi har vunnit speciellt mycket. Jag säger ungefär som Karl-Erik Persson, att om vi skall klara hela landet vet vi av erfarenhet att staten i vissa områden - det må vara i Norrland eller i de glesa delarna av Sydsverige - måste gå in därför att det inte finns intresse för de privata. Det är för smått för att de skall kunna leva på det.
Fru talman! Monica Öhman efterlyser att vi moderater skall vara ärliga. Vi är så ärliga att vi redovisar i våra motioner vad man måste göra i besparingshänseende i det här ekonomiska klimatet. När man behöver spara finns det inget bättre sätt än att låta många tävla om de jobb som skall utföras, inte minst gäller det kommunikationsområdet.Det har varit en eftersatt del i Sverige under en lång socialdemokratisk regeringstid. Detta har förbättrats, inte minst under den senaste treårsperioden. Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om att detta skall fortsätta, för det har faktiskt betytt väldigt mycket, inte minst för att spara pengar. Det är klart att staten ibland måste vara med och betala. Men det är fråga om hur mycket staten skall betala. Skall vi göra som hitintills, att vi vänjer människorna vid att staten svarar för strängt taget allting? Väljer man att bo på landet, vilket man gör ibland, skall man naturligtvis vara medveten om att det kostar litet mer att transportera sig. Det har vi lärt oss. Det är dyrt att ha bil. Det är ingenting som är gratis. Men man får också betala för det man väljer. Däremot tycker jag att man kan vara generös när det gäller avgasregler och sådant för dem som tvingas att transportera sig på grund av att jobbet försvinner och man får lov att ta ett jobb någon annanstans. Man skall inte behöva säga nej till ett jobb därför att man inte kan transportera sig. Slutligen till de stora bolagen, Monica Öhman. Det är alltid farligt med stora monopol, vare sig de är statliga eller privata. Det är därför vi vill slå vakt om mångfalden. Politikerna har ett stort ansvar. Inte minst gäller det de socialdemokratiskt styrda landsting där det nästan uteslutande är SJ, Swebus och Linjebuss som kör. De små bolagen har inte möjligheten, därför att politikerna ger uppdragen till de stora bolagen. Det är bekvämast för politikerna. Där har vi ett ansvar att inte ta bort mångfalden utan också ge de mindre aktörerna möjlighet att vara med.
Fru talman! Den här diskussionen skulle jag och Wiggo Komstedt kunna föra väldigt länge. Men ett skall jag lova, jag avger inga löften rätt upp och ner i denna kammare om att vi skall fortsätta att konkurrensutsätta. Jag vill se vilka effekter vi har fått innan vi går vidare med avregleringar och konkurrensutsättning. Det vill jag se. Jag kan rekommendera Wiggo Komstedt att ta kontakt med Kiruna kommun t.ex. eller med medborgarna i Kiruna och lyssna till vad de tycker om avregleringen av flyget, vad de tycker att de fick för service när mångfalden fick råda. Många människor där är mycket besvikna. Det är det jag vill ha sagt, vi får se upp och inte tro att avreglering och konkurrensutsättning är lösningen på allt.

Fru talman! Jag vill också börja med att uttrycka min glädje över den samstämmighet som råder partierna emellan när det gäller trafikpolitikens inriktning. Det ger oss goda möjligheter att bedriva ett kraftfullt och målmedvetet arbete för att åstadkomma ett transportsystem som är långsiktigt hållbart och som inte skadar miljön och människors hälsa. Fru talman! Kraven vi ställer på kommunikationssystemet är många, här är bara några exempel: Kommunikationssystemet skall vara resurssnålt och inte skada miljön och människors hälsa. Det skall också befrämja ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och bibehållen välfärd i hela landet. Det skall också medge snabba och effektiva förbindelser med våra marknader i Europa, men också med övriga världen. Kommunikationerna skall vara rikstäckande. Var man än bor i landet skall man ha tillgång till såväl transporter som post och telekommunikationer. Kommunikationssystemet skall dessutom så långt som möjligt vara utformat så att det kan användas av gamla människor och av människor med olika former av handikapp. Det skall vara så säkert som möjligt och det skall vara tillförlitligt. Man skall kunna lita på att man kommer fram. Är detta en tulipanaros? De mål och riktlinjer som gäller i dag beslutades av riksdagen 1988. Det har flera talare redan varit inne på. Men de har också kompletterats med beslut om investeringar i infrastrukturen 1991 och 1993. Jag menar att det är mycket viktigt att vi, när vi diskuterar och tar ställning till investeringar i kommunikationssystemet, ser det som en helhet. Utifrån en helhetssyn kan vi, utöver att vi bestämmer ramar, ta ställning till vilken avvägning vi skall göra mellan nyinvesteringar och reinvesteringar i de olika kommunikationsslagen, som vägar, järnvägar, sjö och luftfart, tele och datakommunikation. Detta är för mig oerhört viktigt, eftersom jag menar att vi hittills mest har hamnat i diskussioner om satsningar i de olika kommunikationsslagen var för sig utan att tänka på möjligheterna till samordning. Den statsfinansiella situation som vi nu befinner oss i och även vetskapen om att investeringar i kommunikationssystemet belastar statskassan med mycket stora belopp gör det nödvändigare än någonsin att de framtida investeringarna i kommunikationssystem görs så att vi får ut största möjliga och även mest uthålliga samhällsekonomiska nytta för de pengar vi skjuter in i systemet. Regeringen avser också att kraftfullt driva på arbetet med att begränsa trafikens miljöpåverkan. Det gäller både att fortsätta arbetet med att begränsa utsläppen, men också att åstadkomma ett transportmönster som är långsiktigt hållbart och förenligt med en god livsmiljö. Arbetet med att miljöanpassa transportsystemet är naturligtvis mycket grannlaga. Det måste innehålla en avvägning mellan behovet av att utveckla ett kommunikationssystem som motsvarar 2000-talets behov av snabba och tillförlitliga transporter och kravet på att samma kommunikationssystem skall vara rent och resurssnålt. Jag ser detta som en mycket stor och viktig uppgift och den kan vi klara om vi handlar rätt. Men då måste vi också ta till oss och utveckla den nya tekniken. Vi måste också erkänna de gränser som miljö och människors hälsa sätter. Vi måste också förstå och anpassa oss till hur ekonomin, näringslivet och jobben kommer att utvecklas i framtiden. Här kommer den nya informationstekniken att ha en avgörande betydelse. Informationstekniken för med sig stora möjligheter att utveckla nya företag och ny sysselsättning både inom tjänstesektorn och inom den traditionella tillverkningsindustrin, där inslag av ny teknik i både produkter och produktion ökar. En viktig följd av IT utvecklingen är att möjligheten att arbeta och bo i glesbygdsområdena förbättras. Ett uttryck för detta är beslutet att förlägga delar av bilregistret till Arjeplog och Visby. Det hade inte varit praktiskt möjligt om inte den nya tekniken funnits. Genom att ta till vara informationstekniken i transportsystemet gör vi det också möjligt att utnyttja de resurser som finns i transportsektorn på ett effektivare sätt. Vi vet att inte minst de lokala transporterna, som är dominerande i transportarbetet, alltför ofta innebär tomma eller halvtomma lastbilar. Karl-Erik Persson var inne på detta tidigare. Även tomtransporter över nationsgränser är ett hett debattämne inom Ett annat område som är intressant ur IT perspektiv är kollektivtrafiken. Här finns det möjligheter att förbättra kvaliteten, så att fler människor använder sig av kollektivtrafiken, särskilt i tätbebyggda områden och i storstadsområden. Sverige har ett kapacitetsstarkt och högkvalitativt telenät med olika tjänster.

Fru talman! Jag vill först och främst säga att jag håller med kommunikationsministern om att det krävs en helhetsbild för ett fullgott kommunikationssystem. Jag instämmer till fullo i alla de punkter som hon räknade upp som exempel. Socialdemokraterna har på något mystiskt sätt lyckats undvika miljön mer än väl i det senaste betänkandet om den trafikpolitiska inriktningen. Jag måste säga att den ambition som uttalas i kammaren inte märks. Det vore trevligt om den gjorde det. Det finns ingen ambition att ta med miljöskuldsberäkningen när det gäller investeringar, ingen ambition att ta med de externa kostnaderna för väggbyggen och ingen ambition att låta de miljövidriga transportslagen verkligen bära sina samhällskostnader. Som jag sade förut gäller det att skapa gynnsamma förutsättningar. Det gör man inte genom att bygga en Öresundsbro. Samstämmigheten i dag har bl.a. lett till 40 % allergiker i Stockholmsregionen. Det är ett problem som klart kan relateras till ökningen av bilismen. Detta kommer i längden att kosta otroligt mycket mer för samhället än att nu investera på ett bra sätt. Miljöpartiet tar hänsyn till det statsfinansiella läget. Vi har inte heller i vårt budgetförslag, med tanke på ansvaret inför Kommunikationsdepartementet, överskridit det förslag som regeringen har lagt fram. Snarare är det tvärtom. Men vi har gjort en klar omprioritering som visar hur vi skulle vilja forma politiken i framtiden. Varför får vi inget gehör för det här? Det räcker inte att tala om miljön i kammaren. Man måste ha med frågan i betänkandet och vidta konkreta åtgärder. Vi ser inga sådana.
Fru talman! Jag har noterat att också Miljöpartiet ställer upp på de nödvändiga besparingarna eller på att vi skall hålla oss inom ramarna. Jag uppskattar det ansvar som Miljöpartiet tar. Självfallet är det så. När det gäller t.ex. bilismen måste man skilja mellan var det finns bilar och hur vårt land ser ut. Vi kan nöja oss med att titta på Stockholmsområdet. Antalet bilar ställer naturligtvis till en mängd problem här, inte bara vad gäller utsläpp. Det handlar om människors hälsa, allergier och också om buller och trängselproblem. Elisa Abascal Reyes sade i sitt första inlägg att bilsamhället är ett gissel för kollektivet. Jag tycker att man gör dem som är för ett mer bilfritt samhälle en otjänst genom att säga så. När man använder den typen av argumentering tar man inte de fördelar som bilen också har med sig på allvar. Det handlar inte om att förbjuda bilar. Vi skall komma ihåg att bilarna, i vårt avlånga land, både miljömässigt och transportekonomiskt är ett mycket bra alternativ för områdena utanför storstäderna. Jag kan återkomma till miljöskuldsberäkningarna och de saker som finns med i Miljöpartiets motion. Det handlar om lokala, regionala och globala effekter. Vi kan diskutera det i nästa replik.
Fru talman! Jag noterar med sorg i hjärtat att kommunikationsministern har fallit i samma fälla som sin partikamrat Monica Öhman. Som jag tolkar det hävdar hon på något sätt att Miljöpartiet vill förbjuda norrlänningar att åka bil. Eller det kanske inte handlar om förbud utan om att vi inte skulle ha någon insikt. Vi har faktiskt skrivit in i vår reservationstext att vi ser de fördelar som t.ex. bil och flyg erbjuder. Vi förstår vikten av att de måste ersättas med fullgoda alternativ. Vi har även tagit hänsyn till Sveriges geografiska bild som t.ex. inte kan liknas vid Tysklands eller Frankrikes, där koncentrationen är annorlunda. Jag tänker inte diskutera det internationella läget. Jag förstår inte varför vi skall diskutera det nu när det inte händer något i alla fall. Det finns så många myter om att man måste bygga ut bilismen av miljöskäl. Trafikforskningsinstitutet VTI har t.ex. i en stor undersökning visat att det billigaste sättet att minska antalet olyckor på motorvägar är att minska hastigheterna, inte att bygga fler motorvägar. Om man bygger fler motorvägar blir det fler bilar. Fler bilar innebär statistiskt sett fler olyckor. Vi måste krossa myter. Jag tycker att det är tråkigt att det inte görs.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi är seriösa och varsamma med orden när vi diskuterar trafikens effekter på miljön. Man kan dela in de här problemen i tre nivåer. Vi har de lokala effekterna, dvs. effekterna på hälsan, utsläppen där vi bor och trängsel och framkomlighet. När vi bygger nya anläggningar, det kan vara vägar men också järnvägar, handlar det också om intrång i nya grönområden, som man måste ta väldigt allvarligt på. För att avhjälpa detta måste vi ha en samhällsplanering och en trafiksanering som tar hänsyn till både trängselproblemen och människors behov av oförstörda grönområden. Det är en samhällsplaneringsfråga, det är naturligtvis en fråga om renare bilar, och det är, framför allt i storstadsområdena, en fråga om en utbyggnad av kollektivtrafiken. De regionala effekterna handlar om utsläpp av kväveoxider och kolväten. Där är det fråga om en skärpning av avgaskraven. Detta måste ske inte minst genom ett internationellt samarbete inom EU. De globala effekterna, växthuseffekterna, tog Elisa Abascal Reyes upp. Där handlar det om att vi skall driva på en teknikutveckling mot renare fordon och bränslen. Det är då i oerhört hög grad fråga om att vi som konsumenter skall använda vår konsumentmakt och bara köpa de renare fordonen. Det gäller oss som privatpersoner, och det gäller naturligtvis också företag och transportköpare. Vi får emellertid inte falla i den fälla som många går i och säga att vi löser problemen bara vi lämpar över allt gods på järnväg. Så enkelt är det inte. Inom ett transportsystem måste man kunna använda de olika transportslagen i de olika situationerna.

Fru talman! Kommunikationsministern talar sig varm för informationsteknologin. Jag är helt överens med kommunikationsministern om att det är jättebra att den satsningen nu äntligen har kommit till stånd på flera områden. Men jag är ändå litet bekymrad. Det talas om att man skall kunna bo och verka i hela landet, och det talas då framför allt om glesbygdsområden. Den industri och den industristruktur som finns i glesbygdsområdena är kanske inte i så stor utsträckning i behov av den nya informationsteknologin. Skogsproduktionen är kanske den viktigaste av dessa näringar. Drift och underhåll av vägarna har nu blivit eftersatta. Vi kan i de här tjällossningstiderna se att vägarna inte bär. Vägar stängs av, och den tillåtna vikten för lastbilar som skall ta sig fram minskas. Det här drabbar industrin väldigt hårt. Det här måste tas upp. Kanske kan man tidigarelägga vissa projekt gällande drift och underhåll för att framför allt skogsnäringen skall klara sig. Skogsnäringen är ju i dag mer eller mindre en färskvarunäring. Man kör från skogen direkt till industrin och har inte några stora lager. Det här ger problem. Det gäller inte bara skogsindustrin, utan också övrig industri är beroende av framför allt landsvägstransport, och de kommer därför i kläm vid vissa tider på året. En delförklaring är att drift och underhåll har varit eftersatt. Jag hoppas att man tar tag i det här ganska snabbt. Gör vi inget åt det här nu, kommer det att kosta mer pengar i framtiden. Det vet vi. Därför är en satsning på drift och underhåll av de här vägarna en bra kapitalplacering.
Fru talman! Jag var på ett möte i Västsverige för inte så länge sedan. En av åhörarna sade då till mig: Du talar om utbyggnad av informationstekniken, och det är väl gott och väl, men vi kan inte skicka sillen på kabel. Precis samma sak är det naturligtvis med timret. Det går inte heller att skicka timmer på kabel. Jag är väl medveten om det. Det är därför vi i samband med de besparingar som har varit nödvändiga att göra har värnat underhållet. Vi har i det stora besparingsbeting som vi tillsammans har varit tvungna att genomföra dragit ner på investeringarna för att kunna värna reinvesteringar och drift och underhåll. Så vi har nog inte så olika meningar heller om den saken.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna står bakom majoritetsskrivningen i betänkandet. I avvaktan på att de utredningar som tillsatts på trafikområdet skall bli klara finner vi inga skäl till att just nu ha en annan syn på trafikpolitiken än den som redovisas i majoritetens skrivning. Jag vill dock passa på att i detta anförande framhålla hur Folkpartiet liberalerna i stort ser på trafikpolitiken. Vi liberaler vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Kommunikationer är samhällskroppens blodomlopp och nervsystem. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändiga för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Vi liberaler strävar med vår trafikpolitik efter att undanröja hinder för individens fria val av kommunikation. Ett av hindren just nu är tillgången till olika alternativ - det gäller bil, tåg, flyg, tele och IT. Ett annat hinder för det fria valet är differensen mellan den kostnad som individen möter och den verkliga totalkostnaden för de olika alternativen. Miljökostnaderna är långt ifrån klarlagda och ofullständigt fördelade. Beskattningen innehåller klara snedvridningseffekter, riskerna för skador måste minimeras vid alla typer av kommunikation. Folkpartiet liberalerna står bakom riksdagens trafikpolitiska beslut från år 1988. Vi förutsåg redan då i en reservation att de åtgärder för förverkligandet av beslutet som föreslogs av den dåvarande regeringen inte skulle komma att leda till målet. Det har dess värre visat sig vara sant. Staten har ett övergripande ansvar för att kommunikationerna fungerar tillfredsställande. Insatser i kommunikationssystemet är i princip av två slag: dels åtgärder för att undanröja flaskhalsproblem, dels offensiva insatser för att stimulera en önskvärd utveckling. Trafikens miljöpåverkan varierar starkt. Ökad användning av ekonomiska styrmedel leder på sikt till lägre total miljöbelastning. Den fria konkurrensen garanterar låga kostnader för trafikanterna. Monopol är hindersamma och bör undanröjas. Statens övergripande ansvar innebär inte att staten har något försteg som trafikutövare. Tvärtom är det angeläget att rollerna som ansvarig myndighet och operatör klart skiljs åt. Säkerhetsarbetet måste bli effektivare. Fru talman! Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för Europasamarbetet. Resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv, där informationstekniken får en allt större betydelse. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet TU13.

Fru talman! I mitt anförande tänker jag tala med utgångspunkt från en motion jag har väckt, som har behandlats av trafikutskottet. Motionen handlar om trafiksituationen i Västsverige, miljömål som riksdagen har fastslagit, E 20 och behovet av en utredning som tar ett helhetsgrepp på hur kommunikationerna i Västsverige bör se ut i framtiden. Miljöpartiet motsätter sig att E 20 byggs om till motorväg. Vi förespråkar i stället målstandarden 13 metersväg med trafiksäkerhetsåtgärder och samma sträckning som i dag. Jag ämnar återkomma till frågan när den kommer upp i kammaren senare i vår. Västsverige är en hårt belastad region när det gäller föroreningar. De kritiska belastningsgränserna för bl.a. kväveutsläpp är kraftigt överskridna, och av sjöarna är två tredjedelar försurade. De sjöar som inte är försurade är kalkade. Nedfallet måste minska kraftigt om försurningen av vatten och mark skall kunna upphöra. Som vi alla vet är vägtrafiken en försurande faktor. Riksdagen har beslutat om ett antal miljömål. Det gäller t.ex. kväveoxidutsläppen, som 1995 skall vara 30 % mindre än vad de var 1980. Prognoser visar att detta mål inte kan uppnås. Enligt en miljöanalys som gjordes i Bohuslän 1988 måste det sura nedfallet i stora delar av landet minskas med 90 % för att vi skall klara en långsiktig utveckling i Västsverige. Riksdagen har fattat beslut om att koldioxidutsläppen år 2000 skall stabiliseras på 1990 års nivå för att sedan minska. Utsläppen bör enligt Naturvårdsverket i stället minska med 50-80 %. Om inte jordens medeltemperatur skall stiga mer än en halv grad Celsius per hundra år måste koldioxidutsläppen i världen halveras. Utsläppen till luft av flyktiga organiska ämnen bör minska med 50 % från 1998 till år 2000. Målet nås inte, mycket beroende på att en minskad användning av fossila bränslen inom energi och industrisektorn uppvägs av ökad vägtrafik. År 1988 beslutade riksdagen att de olika trafikslagens avgifter skall motsvara de samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken orsakar. Förutom de direkta utgifterna för t.ex. vägbyggen, underhåll och trafikövervakning skall också indirekta effekter som trafikolyckor och miljöskador värderas och avgiftsbeläggas. I Göteborgsposten kunde vi så sent som i går läsa att Naturvårdsverket har underkänt miljökonsekvensbeskrivningen, den s.k. Göteborgsöverenskommelsen. Miljöpartiet har sökt efter rapporten i regeringskansliet men inte lyckats få tag på den. Jag hoppas dock att den har nått kommunikationsministern så att åtgärder för en långsiktigt hållbar miljösituation i Västsverige skall kunna genomföras. Det är mot bakgrund av misslyckanden med att uppnå miljömål och det faktum att jag saknar en helhetssyn på trafikpolitikens område, som Elisa Abascal Reyes också talat om, som jag har skrivit motionen om behovet av en utredning som tar helhetsgreppet. Utredningen bör ta upp ekonomi, säkerhet och miljökonsekvenser av olika kommunikationssätt. Nu har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté som i ett helhetsperspektiv skall utreda trafik och IT-frågor. Min förhoppning är att detta leder till en mer framtidsvänlig trafikpolitik. Gör det inte det ämnar jag återkomma i ärendet.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till yrkande 1 och 6 i den kristdemokratiska motionen T239 av Mats Odell m.fl. En bärande idé i den kristdemokratiska ideologin är förvaltarskapstanken, idén att vi har ansvar att förvalta skapelsen inte att förbruka den. Genom det nuvarande transport och kommunikationssystemet tär vi på naturens kapital, dels genom att vi förbrukar de begränsade tillgångarna av fossila bränslen, dels genom de avgasmängder som släpps ut, som vida överstiger vad naturen förmår att återföra i kretsloppet. För att få harmoni mellan trafiken och vad naturen långsiktigt tål måste utsläppen av försurande ämnen, som kväveoxider och svaveldioxid, minskas ytterligare. Riksdagens mål för år 2000 bör enligt vår mening skärpas ytterligare så att utsläppen från transportsektorn minskas med 80 % för koldioxid, 85 % för kväveoxider och 40 % för svaveldioxid, räknat på 1989 I dag bär inte trafiken sina fulla samhällsekonomiska kostnader om vi räknar med olyckor, buller och miljöförstöring. Vi kristdemokrater föreslår en skatteväxling där skatten på miljöförstöring och energiförbrukning höjs och skatten på arbete sänks. Genom en sådan skatteväxling skulle trafiken förmås bära mer av sina kostnader. Andra kristdemokratiska förslag för att minska miljöbelastningen från trafiken är att stimulera framställningen och användningen av förnyelsebara drivmedel för fordon. Här har Sverige mycket goda förutsättningar. Biobränslekommissionen visade att den tillgängliga potentialen för biobränslen faktiskt överstiger vår nuvarande bensin och dieselkonsumtion. Utöver de goda miljöeffekterna kommer vinsten i handelsbalansen, möjligheten att bevara våra öppna landskap och att arbetstillfällen skapas i vårt land och inte i de oljeproducerande länderna. NUTEK och KFB genomför ett treårigt forskningsprogram för att utveckla tekniken för bioraffinaderier, dvs. att ur vedråvara framställa motoralkoholer som etanol och metanol. Även inom EU satsas stora summor på att utvinna högklassiga oljor ur ved genom s.k. atmosfärisk pyrolys. En introduktion av biobränslen på den svenska marknaden bör ske dels genom s.k. låginblandning, dvs. inblandning av några få procent i konventionella bränslen, men också genom att utveckla motorer som kan drivas med ren alkohol. Motoralkohol är befriad från drivmedelsskatt om inblandningen är mer än 30 %. Det innebär att låginblandning av etanol inte är fullt ut gynnad i skattesystemet. Ändå är det så att det finns en omedelbar marknad på låginblandning, där blandningen avpassats till högsta möjliga halt som nuvarande motorer klarar utan att modifieras. Vi kristdemokrater anser därför att biobränslen helt skall skattebefrias även vid låginblandning. Vi vill vidare ställa tydliga mål för att utvecklingen skall drivas i rätt riktning. Ett sådant mål är att minst hälften av alla bilar år 2010 skall drivas med annat och miljövänligare bränsle är med fossila bränslen. Bland andra förslag som vår trafikpolitiska kommittémotion innehåller kan jag i korthet nämna att vi vill främja miljövänlig och energisnål bilteknik samt återvinning. I storstäderna vill vi satsa på kollektivtrafik och gynna den genom att använda ekonomiska styrmedel. Vi har också konkreta förslag om att gynna ökad cykelanvändning, som förutom miljövinsten också ger en stor folkhälsovinst. Fru talman! I den kristdemokratiska trafikpolitiska motionen har vi också förordat att de beslutade vägprojekt enligt det program som riksdagen beslutade om 1993, och som gäller 1994-2003, omfördelas inom perioden. Vi har yrkat att väginvesteringarna under perioden 1995-1998 bör förskjutas ett år till perioden 1999-2003 och att järnvägsprojekten i programmet bör slutföras före år 2003. Utskottsmajoriteten anför att väginvesteringarna kommer att kunna genomföras år 2004, dvs. med ett års försening. Det kan vi acceptera, men vi vill inte acceptera regeringens sänkta ambitioner vad gäller standarden på vissa vägar. Dessa överväganden har skett efter noggrann prövning, och vi yrkar därför på att man vad gäller ambitionsnivån för vägarnas standard håller fast vid Under den förra mandatperioden genomfördes under kommunikationsminister Mats Odells ledning investeringar på järnvägen på en nivå som vi i Sverige inte haft sedan rallartiden på 1800-talet, då vårt nuvarande järnvägsnät byggdes ut. I och med bilens intåg som transportmedel har investeringarna i järnvägen legat lågt, och järnvägen har tappat konkurrenskraft. Därför var riksdagens beslut år 1993 ett historiskt sett mycket viktigt beslut. Genom en genomarbetad plan för investeringar och en hög investeringstakt kommer järnvägen genom det beslutet att under den närmaste tioårsperioden återerövra ställningen som ett av de främsta transportmedlen för både människor och gods. Järnvägen har stora fördelar såväl vad gäller miljö, trafiksäkerhet som samhällsekonomi. Vi ser därför med tillfredsställelse på utskottsmajoritetens besked att samtliga planerade järnvägsinvesteringar kommer att kunna genomföras under tioårsperioden. Fru talman! Jag avslutar mitt anförande med att upprepa mitt yrkande om bifall till motion T239, yrkandena 1 och 6.

Fru talman! Vi skall nu övergå till att diskutera Banverket, som har till uppgift att främja utvecklingen, driva och förvalta statens spåranläggningar, ta hand om säkerheten, men också ansvara för alla spårlinjer och spårtrafik i landet samt främja en miljöanpassad järnvägstrafik. Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation nr 1. Fram till det att den förra regeringen tillträdde kan man säga att investeringarna när det gällde infrastrukturen var oerhört låga. De var nere på 1940 och 1950-talsnivå. Därför var det oerhört viktigt att en rad beslut fattades under förra mandatperioden. Vi har nu fått upp infrastruktursatsningarna på en rimlig nivå. Den borgerliga regeringen beslöt bl.a. att satsa 40 miljarder på ny och reinvesteringar på den statliga järnvägen. Inte sedan 1860-talet har man satsat så mycket på järnvägarna som nu. Det beslutet är i samklang med att man 1988 hade beslutat sig för att dela på SJ i två delar, dels ett affärsdrivande verk, dels ett infrastrukturverk, nämligen Banverket. Vi har nu fått möjligheter att utveckla järnvägen till den viktiga trafikled som den kan bli. Jag menar då att SJ måste bolagiseras och bli ännu mer affärsmässigt, men även Banverket måste konkurrensutsättas och få en helt annan och marknadsorienterad verksamhet. Jag skall alltså i dag ägna mig åt Banverket. Om vi tittar på de stora insatser som redan är i gång när det gäller investeringarna kan vi se att en rad projekt kom i gång under förra året. Det gäller Ostkustbanan, där det satsas över 1 miljard kronor. Det gäller fyrspårsutbyggnad, t.ex. Ulriksdal-Rosersberg. Det gäller en rad anpassningar av X2000, Västra stambanan, Södra stambanan, Mälardalsbanan, Norra stambanan, Övre Norrlands stambana, Västkustbanan. Det gäller också en rad reinvesteringar. Det är nu väldigt viktigt att vi upprätthåller takten så att våra järnvägar får den standard att de kan uppfylla de krav som vi ställer på 2000-talet. Men kanske kan takten inte vara lika snabb som den har varit hittills. Som Wiggo Komstedt tidigare sade är vi nu i en högkonjunktur. Det kan alltså finnas skäl att när vi nu behöver skapa budgetförstärkningar minska takten och i stället börja se på vilka projekt som vi skall prioritera. Vi menar att det finns två prioriteringsgrunder. Den ena är att vi måste förbättra våra förbindelser med Europa. Vi måste underlätta våra kommunikationer med Europa på alla sätt. Därför måste de investeringarna finnas med. Regeringen har faktiskt inte i sin proposition talat om vad det är som man vill skjuta på framtiden. Dessutom vill vi självfallet lyfta fram de projekt som redan är igångsatta och de projekt som har mycket trafik. Vi vill alltså gå med på litet lägre takt när det gäller investeringarna. Vi föreslår att 1,2 miljarder mindre läggs ner på investeringar under denna tid. Samtidigt som vi gör detta bör Banverkets administrationskostnader kunna minskas med ca 150 miljoner kronor. Fru talman! Med detta lämnar jag avsnittet om investeringar och reinvesteringar i Banverket och går över till Banverkets organisation och själva myndighetsrollen. Banverket har delat upp de trafikpolitiska målen i sex delmål för sin verksamhet. Man talar om hastighet, axellast, kapacitet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet och miljön. Vi moderater menar att dessa mål behöver preciseras ytterligare. Vi menar också att man måste kunna få vettiga uppföljningsmöjligheter. Riksdagen måste kunna se på vilket sätt dessa mål har kunnat uppnås. Nu finns det två utredningar - en intern och en inom Kommunikationsdepartementet - som skall se över hur Banverket arbetar och framför allt titta närmare på Banverkets olika roller. Vi menar exempelvis att skillnaden mellan SJ och Banverket behöver bli tydligare. Vi menar att den som kan påverka kostnaderna också bör ta ansvaret för kostnaderna. Vi menar vidare att Banverkets produktion och underhåll bör konkurrensutsättas i alla lägen. Det skall också ses över. Banverkets myndighetsroll behöver också diskuteras. Hur fungerar den, och kan den bli effektivare? Vi menar att staten måste bli en kompetent och effektiv ägare av infrastrukturen. Vi måste också bli en kompetent beställare. Vi menar att projektering och byggande - oavsett upphandlingsform - bör ske i konkurrens mellan marknadens aktörer. Jag återkommer till detta litet senare i mitt anförande. Vi tror också att det finns skäl att diskutera hur man gör sina analyser, hur man diskuterar sina investeringar. Vi har i våra motioner tagit upp behovet av att få företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser som kan ligga till grund för investeringsbesluten. I 1988 års trafikbeslut sade vi t.ex. att varje trafikslag skall bära sina kostnader. Det beslutet kan vi faktiskt inte uppfylla i dag, eftersom vi inte har några sådana analyser. Därför menar vi att regeringen måste se till att den typen av underlag finns, så att besluten kan fattas på ett riktigt sätt. Det har under senare tid också kommit flera rapporter från RRV som visar att kostnader för investeringar oftast underskattas. Ibland blir kostnaderna t.o.m. 100 % högre än man har räknat med. Slutligen vill jag ta upp en utredning som kom i min hand för bara några dagar sedan och där man just har tittat närmare på effektiviteten av spårunderhåll. Spårunderhållet är faktiskt oerhört väsentligt i Banverkets verksamhet. Nära 5 000 av de 6 500 anställda i Banverket arbetar faktiskt med spårunderhåll. Fru talman! Jag vill understryka vikten av att se hur det arbetet går till. Av undersökningen, som är amerikansk, kan man se att det är tre gånger dyrare att bedriva spårunderhåll i Sverige. Man kan alltså säga att vi skulle få tre gånger så mycket för pengarna om vi skulle upphandla spårunderhåll i USA än om vi gör det i Sverige. Det är så, trots att trafikbelastningen är väldigt mycket högre på de amerikanska järnvägarna och trots att man har mycket större belastning på spåren. Det betyder att en anställd i USA har ansvar för 7 bankilometer, medan motsvarande för Sverige bara skulle vara 2 Jag är självklart medveten om att den här typen av utredning är farlig - det kan sägas att man inte får göra sådana jämförelser. I det amerikanska systemet är man hela tiden konkurrensutsatt, och jag menar att det är därför priserna har kunnat pressas ned. Tänk er att vi skulle kunna få tre gånger så mycket spårunderhåll för samma pengar i detta svåra ekonomiska läge! Det skulle betyda oerhört mycket i dagens statsfinansiella läge. Konkurrens betyder lägre kostnader. Vi måste - vad utskottets ordförande än sade tidigare i dag - utsätta oss för marknadens krav och marknadens konkurrens. Det kommer att betyda inte bara sänkta kostnader utan kanske också högre kvalitet. Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation, nr 1.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande om Banverket behandlas en motion från Vänsterpartiet med bl.a. kravet att man skall höja investeringarna, framför allt på underhållssidan. Utskottet konstaterar att järnvägsnätet representerar ett mycket stort värde, och det är då angeläget att det finns en rimlig balans mellan underhållssidan och de omfattande nyinvesteringarna. Det tycker jag är helt riktigt. Om man inte underhåller den befintliga järnvägen kommer det att bli en kapitalförstöring, och när Banverket bygger nytt säger SJ att man inte kommer att trafikera, därför att det inte är företagsekonomiskt lönsamt för SJ:s del, som jag nämnde i mitt förra inlägg. Jag ser det här som ett stort problem. Vi har i trafikutskottet haft ett exempel på att SJ ställt krav på kommuner för att man skall trafikera när Banverket har rustat upp. Någon balans måste det bli på det här området. Därför tycker vi att det vore bra om man höjde anslaget för underhåll av de befintliga järnvägarna. Jag skall inte orda så mycket mer om den motionen. Vi har också en motion som gäller Barentsregionen. Den gäller en omaxlingsstation i Haparanda. Jag har försökt titta tillbaka litet grand på den diskussionen. Då jag kom in i riksdagen 1985 var en omaxlingsstation i Haparanda på tal. Jag har inte gått tillbaka längre än så för att se efter om den här frågan förekommit längre tillbaka i tiden. Det är märkligt att man har diskuterat detta under så lång tid och inte fått fram bättre förslag. Trafikutskottet var på studiebesök i Haparanda i höstas - jag tror det var i augusti månad. Vi fick då veta vilken stor betydelse det skulle ha om man hade fått den här omaxlingsstationen. Nu skriver utskottet att man förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen när det gäller utbyggnaden av trafiksystemen på Nordkalotten. Vad menar man då med det? Har man på Kommunikationsdepartementet inte följt den här problematiken tidigare under alla dessa år? Det borde ju vara glasklart att denna omaxlingsstation, som eventuellt heller inte skulle kosta så mycket pengar, måste komma till stånd. Talar man med folk i Barentsregionen om deras trafiksituation får man veta att en omaxlingsstation skulle ha oerhört stor betydelse, inte bara för Sveriges del utan även för kommunikationerna österut, framför allt med Finland. Hjälper vi sedan till med Sallabanan, så att vi får kontakt med den norra delen av den ryska sidan, skulle det också kunna ha stor betydelse för svensk industri. Men då måste vi lösa problemen där uppe. Jag tycker faktiskt att det är beklagligt att vi inte har kommit längre i den här delen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 7 och reservation 8 under mom. 21, även om jag naturligtvis står bakom alla

Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som vi miljöpartister har tagit del av de senaste årens stora satsningar på nya spår. Miljöpartiet förordar som bekant tåget som transportmedel. Vi är övertygade om att tåget på sikt kommer att bli ett verkligt alternativ till dagens mindre miljövänliga rese och transportsätt. Detta kan dock bara ske om utvecklingen av tågmateriel, service och banor fortsätter i åtminstone den anda som hittills skett. Det är däremot med en viss oro som vi ser på överföringen av godstransporter från järnväg till lastbil. Detta är nästan det sämsta som kan hända. För att tåget skall bli ett verkligt alternativ måste det göras ännu mer kostnadseffektivt och tågtrafiken byggas ut i sådan omfattningen att tidsvinst och räckvidd inte står i vägen. Eva Goës pekar i motion N234 på behovet av att bygga ut järnvägen och att en sådan utbyggnad är ett typiskt grönt jobb som ger oss framtidshopp. Men det tjänar ingenting till att bygga spår, om man inte köper in rullande materiel, vilket vi förväntar skall bli en naturlig konsekvens av investeringar och behov. Järnvägstransporter är en kapitalintensiv verksamhet, och den blir svårligen lönsam och självfinansierande såsom det ser ut nu. Byggandet av järnväg är och måste ett tag in i framtiden förbli en statlig angelägenhet och ett statligt ansvar. Om vi skall klara miljömålen och verkligen påverka riktningen för trafikutvecklingen är det nödvändigt att vi håller en hög investeringstakt. Miljöpartiet har därför yrkat på att Banverket får ett anslag på 2 miljarder mer än vad som föreslagits i propositionen. Denna investering skall ligga till grund för ett vettigt framtida kommunikationssystem där resandet blir rent och inte ger de hälsoproblem som nuvarande kommunikationssystem bidrar till. Vi tillstår dock att den tekniska utvecklingen har en bit att gå. Miljöpartiet förordar en utbyggnad av järnvägen även i de delar av Sverige som inte drabbats av överbelastning. Vi menar att järnvägsutbyggnaden måste ske i hela Sverige på de villkor som gäller för olika regioner. Vi betonar t.ex. betydelsen av Botniabanan. Ett konkret problem är just att godset oftare fraktas med lastbil och att lastbilstransporterna förväntas öka med minst 40 % de närmaste 30 åren - om ingenting görs vill säga. Utsatta regioner måste snarast understödjas med järnväg så att möjligheter skapas. Vi vet att lastbilen blir en mindre utgift än nya spår och tågmateriel kortsiktigt sett. Utskottet motiverar också sitt avstyrkande av yrkandet med att hänvisa till det statsfinansiella läget. Vi menar dock att det är nödvändigt med långsiktigt tänkande, som lönar sig i längden. Dessutom har Miljöpartiet i sitt budgetförslag lyckats spara mer än regeringen. Vad beträffar det totala anslaget på Kommunikationsdepartementets område har vi även där lagt fram förslag till en omfördelning av medlen så att en besparing skulle klaras trots en kraftig utbyggnad av järnvägen. Vi skall nu främst satsa även på andra regioner än storstadsområdena. Vi tror även att regionala spårvägar med snabbspår skulle kunna vara en mycket positiv utveckling. Vi tror att decentralisering på många sätt ger en hållbar utveckling när det gäller boende och näring. Miljöpartiet vill göra järnvägsinvesteringar på bekostnad av bilismens expansion, dvs. på bekostnad av framför allt nya motorvägar och inte underhållet. Detta får då självklart inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten. Vi tror att den gemensamma trafikplaneringen i EU har en lång väg kvar att gå. Den är långt efter Sverige, trots att enskilda länder i EU har genomfört mycket positiva åtgärder. Vi anser att vägbyggena står i klar dominans gentemot spårbyggena i EU. Det här vill vi se en förändring av snarast. Vi menar att Sverige måste vara bra mycket tydligare än hittills när det gäller kraven på en hållbar trafikpolitik i dess verkliga mening. EU har myntat modebegreppet "sustainable mobility" men lever dåligt upp till det i sin trafikplanering. Järnvägar får inte heller byggas ut för att sedan stå oanvända. Det krävs en aktiv järnvägspolitik som ställer krav på motsvarighet till de fördelar som mindre miljövänliga transportslag erbjuder. Det gäller framför allt räckvidd och tidsvinst. Järnvägsutbyggnaden måste också anpassas till regionens speciella behov, kapacitet och framtida behov. Vad gäller persontrafik på järnväg har tåget den fantastiska fördelen att det är åtkomligt för långt fler människor än vad bil och flyg är. En järnvägsresa är en solidarisk resform, vilket måste betonas. Vi tycker att det får vara slut på resesnobberiet. Vi varken kan eller vill tvinga folk att resa som Miljöpartiet vill, men vi skapar de gynnsammaste förutsättningarna. Detta är fullt möjligt, eftersom de gemensamma resurserna är begränsade. Då handlar fördelningen om politik, helt enkelt. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7. Jag står även bakom reservation 8, men jag avstår från att yrka bifall till den för att spara kammarens tid.

Fru talman! Banverkets verksamhet är en del av vårt lands infrastruktur, och det är en viktig del. Alla har vi åsikter om och synpunkter på hur rälsen skall dras och hur järnvägsnätet borde se ut just där vi bor. Det kan vara svårt att se till de nationella förutsättningarna och till det gemensamma behovet i sådana frågor. Vi är alla allra bäst på de områden som vi berörs mest av. För att riksdagen skall slippa en del av de detaljfrågor som skulle kunna komma upp i diskussionen om Banverkets verksamhet har vi överlåtit delar av planeringen och prioriteringen till Banverket. Det är en bra förutsättning för en delegering, så att det arbete som måste göras blir gjort på ett effektivt sätt och prioriteras rätt. Riksdagens uppgift är att fastställa målen och ramarna för deras verksamhet och inte minst att följa upp och se att våra beslut blir sådana som vi har tänkt oss. Rörligheten i vårt land ökar hela tiden. Människor reser, pendlar och rör sig betydligt mera i dag än tidigare. Detta sker trots att nya tekniska landvinningar har gjort det möjligt att egentligen plocka hem mera arbete och därmed resa mindre. Men den personliga kontakten är oersättlig. Människors vilja att skaffa sig nya kunskaper och vänner ställer stora krav på en helhetsbild inom infrastrukturen. Det ställer också krav på flexibilitet och möjligheter till nya lösningar. En del av de frågor som vi debatterar här i dag är gamla för oss och väl kända i utskottet. Några av årets motioner berör Banverkets verksamhet och inriktning. Regeringen har tillsatt en kommunikationskommission som skall arbeta med att se över hur ett integrerat kommunikationssystem som kan komplettera och foga samman våra olika delar skall se ut. I debatten i dag har vi varit inne på det flera gånger tidigare. När vi nu debatterar Banverkets verksamhet blir det också naturligt för oss att anse de motioner som egentligen avser frågor som berör den kommissionen vara besvarade i och med att ett sådant arbete just nu pågår. Just nu pågår en dammsugning i alla län för att sammanställa de behov och förutsättningar som finns inför en framtida ekologiskt hållbar trafikpolitik. Resultatet skall sändas till kommissionen för att vävas in i dess arbete. Kommissionen har inte fått ett enkelt uppdrag. Många har önskemål, både i den ena och den andra riktningen. Kommissionen har i uppgift att utvärdera en framtidsfråga som är viktig och gemensam för oss. Vi får nu vänta in kommissionens resultat och ta till oss synpunkterna för att kunna planera ett hållbart trafiksystem för framtiden. Riksdagen har, som jag nämnde tidigare, satt upp mål som vi vill att Banverket skall leva upp till och sköta. För att det skall vara möjligt förutsätts att det finns vissa pengar att jobba med. I några av de motioner som nu behandlas föreslås att delar av Banverkets bidrag skall minskas. I andra motioner föreslås att det skall ökas. Det är en fråga om hur mycket pengar man har. Vi har lagt en ram för Banverkets verksamhet, som vi vill skall bli utförd. För att klara den ramen och de målsättningarna krävs en del administration och en del planering. Men precis som på alla andra områden får också infrastrukturen vara med och känna av de besparingar som vi alla märker i dag, till följd av vårt lands dåliga ekonomi. I dåliga tider är det naturligtvis oerhört viktigt att alla pengar som betalas ut från vår gemensamma kassa kan motiveras väl. Vi menar att Banverkets budget kan det. Nya investeringar i järnväg är ett dyrt arbete. De motioner som hänvisar till olika behov av en ut eller tillbyggnad av befintlig räls motiverar sina förslag med det regionala behovet och med att det är en viktig förutsättning för att människor skall kunna bo och verka i olika delar av vårt land. Det är ett oerhört viktigt argument. För att det dessutom skall vara lönsamt att planera nya banor krävs en samhällsekonomisk vinst. Det är viktigt för oss att vi använder dessa delar av vår infrastruktur där de passar allra bäst och gör störst nytta. För att bättre veta exakt hur det skall se ut skall vi även i dessa frågor invänta kommissionens arbete. Nya system och utbyggnader skall hänga samman med en helhet och bidra till en regional utveckling. I takt med förändrade förutsättningar för andra delar i vårt land såsom industrin och befolkningsstrukturen krävs ibland ny planering även för Banverket. Redan 1991, under ledning av Georg Andersson, startades delar av det mycket stora investeringsprogram som nu gäller infrastrukturen. Vi har kommit en bit på väg, men vi måste gå vidare. På vägen, i det arbetet, finns bl.a. en omaxlingsstation i Haparanda, som Karl-Erik Persson nämnde. Banverket tittar nu på godsflödet och på möjligheterna att effektivisera ett samarbete. Ett återkommande problem för Banverket är de många trafikolyckor som sker varje vinter, då renarna i de norra delarna av vårt land letar sig fram på rälsen. Förra året anslog riksdagen extra arbetsmarknadspengar för att skynda på arbetet med att sätta upp stängsel som försvårar för renarna att komma ut på banan. Det har varit till viss hjälp, men fortfarande inträffar alltför många olyckor av det här slaget. Det är ett problem för renägarna, för tågförarna som måste ta hand om de skadade djuren och för Banverket som varje år ådras stora kostnader för detta. Vi i utskottet förutsätter att de berörda parterna fortsätter att försöka finna gemensamma lösningar som minskar antalet olyckor ytterligare. Trafiksäkerheten utgör en viktig fråga, även på andra områden. Det samarbete som nu finns mellan Polisen, kommunerna och de ansvariga verken är mycket bra och kan leda till något gott. För att kunna integrera ett svenskt sammanhållet kommunikationssystem med övriga Europa är det viktigt att vi är med och driver på våra frågor inom infrastrukturen i EU. Det gäller också i förhållande till övriga europeiska länder. Förutsättningen för att vi skall kunna hitta gemensamma system för att underlätta gränsöverskridande arbete är en öppen och aktiv dialog. Eftersom Sverige i vissa delar dessutom har kommit långt i arbetet med att planera ett sammanhållet kommunikationssystem, är det ännu mera värdefullt att vi finns med i det framtida arbetet. Jag förutsätter att vi gemensamt kommer att se till att så också blir fallet. Fru talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till hemställan i föreliggande betänkande och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag skall ta upp ett par frågor som jag tycker är viktiga i det här betänkandet. Jag skall börja med att uttrycka min glädje över att man i utskottet har sett mycket positivt på satsningen på järnvägar över Nordkalotten och Barentsregionen och en fortsatt satsning på Haparandabanan. Man ser också positivt på en ny bandel mellan Karlsborg och Haparanda, som avsevärt förkortar sträckan och underlättar en kraftig ökning av godsflödet på järnväg i det här området. Vad som förvånar mig är dock att utskottet inte samtidigt tog stark ställning för en ny omaxlingsstation i Haparanda, som Vänstern också har talat om i dag. Det hade varit naturligt. Det är en förutsättning för att man skall kunna få ett bra och effektivt flöde i framtiden mellan den finsk-ryska järnvägen och den svenska. I Finland och Ryssland har man som bekant en bredare spårvidd än vad vi har i Sverige. Det är i dag ett stort problem när det gäller att få en effektiv och snabb överföring av tågtransporter mellan det svenska och finska järnvägssystemen. En omaxlingsstation skulle göra det oerhört mycket lättare och effektivare i framtiden. Jag vill starkt yrka bifall till reservation 8 om en uppbyggnad av en omaxlingsstation i Haparanda. Jag tycker att det är tråkigt att t.ex. Moderaterna har en riksdagsledamot som har skrivit en motion i just den här frågan, men att man sedan inte orkar stödja frågan i gruppen och följa upp frågan i plenum. Det är synd, särskilt som jag tycker att man har fått fin publicitet i massmedierna om en omaxlingsstation hemma i Norrbotten. Det är tråkigt att man inte orkar följa upp det i Stockholm. Jag vill även ta upp frågan om Botniabanan och dess sträckning från Umeå vidare upp till Luleå, eventuellt också vidare till Haparanda. Den delen brukar ibland kallas Norrbotniabanan. Det råder en viss diskussion om hur man skall göra med den sista delen av sträckningen. Jag är orolig över att framför allt socialdemokraterna har visat sig vara mycket ljumma inför satsningen på Norrbotniabanan och till att bygga vidare på projektet Botniabanan. Jag är rädd för att socialdemokraterna med den inställningen kommer att hindra en effektiv och bra järnvägslösning längs Norrlandskusten. En förutsättning för att man skall få Botniabanan rejält lönsam med bra trafik är att man också bygger den vidare till stora orter på kusten, t.ex. Skellefteå, Piteå och Luleå. Då får man en integrerad heltäckande lösning som också är samhällsekonomiskt, och sannolikt också företagsekonomiskt, motiverad i framtiden. Om man gör en halvhjärtad insats och slutar med sträckningen i Umeå kommer det att bli betydligt svårare att få den långsiktigt lönsam och bärkraftig i framtiden. Jag vill tacka för det initiativ som andre vice talmannen har tagit för att få fram en flerpartimotion om Ostkustbanan och sträckningen hela vägen upp. Det är synd att inte socialdemokraterna också var med på den motionen. Nu finns det en parlamentarisk utredning om de långsiktiga trafiklösningarna. Jag hoppas att man även där kommer att ta fram och peka på vikten av att vi får en kustbana som sträcker sig hela vägen längs Norrlandskusten och inte slutar halvvägs. Jag hoppas också att socialdemokraterna där har litet mer långsiktighet och miljömässigt bättre tar till vara de intressen som faktiskt finns för att satsa på det här projektet och att de är villiga att tänka om.
Herr talman! Jag tror inte att det råder några delade meningar mellan Peter Eriksson och mig eller mellan er och oss om vikten av en fungerande järnväg längs kusten. De projekteringar och beräkningar som har gjorts hittills på den sträckan har ju varit mycket bra och lönsamma. Hur fortsättningen kommer att se ut måste vi få titta litet mer på. Den delen är inte projekterad och därför inte lika klar. När det gäller en omaxlingsstation i Haparanda står det väldigt bra skrivet i det betänkande som nu debatteras att Banverket skall titta på det godsflöde som går mellan Sverige och Finland och de gemensamma förutsättningar som skulle behöva ordnas upp på ett bättre sätt, t.ex. när det gäller spårproblematiken. När Banverket återkommer får vi se om lösningen på detta är en omaxlingsstation. Det är mycket bra skrivet om detta i det betänkande som finns.
Herr talman! Min oro för den s.k. Norrbotniabanan kommer sig av att ledande socialdemokrater visat en väldig tvehågsenhet i den här frågan. Trots att näringslivet i Norrland har kunnat visa att det är en samhällsekonomiskt motiverad och lönsam satsning har socialdemokraterna tvekat väldigt mycket. Olika företrädare har gett olika signaler. Det vore mycket positivt om riksdagen tydligare kunde ta ställning för att göra den här satsningen.
Herr talman! Vi skall ju inte här i kammaren i dag rösta om hur olika socialdemokratiska ledamöter har uttalat sig utan om det betänkande som ligger. Där finns inga tveksamheter utan det är ganska bra skrivet.
Herr talman! Man kan inte säga att det är ganska bra skrivet om Norrbotniabanan och dess sträckning. Det är över huvud taget knappt skrivet något om detta. Jag är absolut inte nöjd med den socialdemokratiska inställningen om den innebär att man tycker att det är ganska bra skrivet om detta. Men om ni verkligen är intresserade av att göra en seriös undersökning och satsning på detta skulle jag kunna ändra mig. Men betänkandet säger ju varken bu eller bä i den frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1. Den berör Banverkets verksamhet. Jag kommer inte att hantera frågan i mitt anförandet. Den har diskuterats mycket tidigare. Men kristdemokraterna har en motion, T239, som just berör effektivisering av Banverkets verksamhet. Jag vill alltså yrka bifall till den. För övrigt vill jag beröra några frågor som det inte har sagts så mycket om. De gäller Inlandsbanan och dessutom en länsbana, Västerdalsbanan. Västerdalsbanan är ju en typisk länsjärnväg. Även vi har den uppfattningen att den typen av frågor kanske inte skall diskuteras alltför mycket här. Det är ju mer övergripande frågor och riktlinjer som bör tas upp här. Men det kan väl inte skada att man ibland får belysa de här banornas värde för regionen. Den betydelsen är ju i många avseenden ganska stor. Västerdalsbanan är ju en mycket betydande regional bana i Dalarna. Den har stor regionalpolitisk betydelse. Länsstyrelsen har tidigare använt ett antal miljoner ur LTA-anslaget för att satsa på den här banans framtid. Man har dessutom fått särskilda arbetsmarknadsmedel - ungefär lika mycket under innevarande år - för att göra en satsning. Dessutom har länsstyrelsen nu plockat fram en vision. Man jobbar med en vision för framtiden just för Västerdalsbanan och den stora potential som finns både på godssidan och när det gäller turismen. Det är utan tvekan så att det finns en mycket stor möjlighet till utveckling av godstransporter. Kompletterar man då med de stora möjligheter som turisttrafiken till Sälenområdet ger borde Västerdalsbanan i framtiden kunna betraktas som en statlig angelägenhet. Vi har ju Sveriges största vintersportområde i Sälen. Ingen annanstans är liftinkomsterna så stora. Ingen annanstans är andelen av fjällturismen så stor. Vi har 30-35 % av den totala fjällturismen här. Vi har 50 000 bäddar. Här finns det en betydligt större kapacitet än i hela Åreområdet och även i hela Norrlands inland. Detta talar för att man i framtiden måste göra en satsning på en förlängning av den här banan till Sälen. Låt mig för övrigt säga något om Inlandsbanan. I betänkandet finns det ett antal motioner som tar upp möjligheterna till utveckling av Inlandsbanan. Den banan är ju nu hanterad av IBAB. Där pågår redan det som sägs i en motion från Miljöpartiet, nämligen diskussioner med Norge om möjligheten till ett samarbete med norska transporter från norra Norge till den södra delen. Detta är sådant som självfallet behöver vidareutvecklas. Där vill IBAB, Inlandsbanan AB, ha ett stöd från alla tänkbara parter. Inlandsbanans avreglering har visat på en fördubbling av godstrafiken på banan. I en folkpartimotion förs det fram en tanke på att tvärbanorna på sikt också kanske borde föras över till Inlandsbanans AB för att hitta en möjlig fortsättning för Inlandsbanan efter de fem år som det nu har fattats beslut om. Vidare bör även beaktas möjligheterna till eventuella stöd i framtiden från EU:s strukturfonder. Detta är sådant som bör beaktas framöver när revisorerna kommer med sin granskningsrapport om Inlandsbanan. Man bör ta med och diskutera hur det här skall se ut i framtiden. För övrigt har jag inte tänkt att lägga fram något yrkande här. Jag vill bara lämna dessa synpunkter när det gäller Inlandsbanan och Västerdalsbanan. På sikt måste man säkert ta litet mer allvarligt på möjligheterna att bygga ut den fram till Sveriges största vintersportområde i Sälen. Med det nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 12 handlar om sjöfart. Det faktum att två tredjedelar av vårt klot består av vatten och att resten enligt mången sjövän närmast är att betrakta som förtöjningsplatser borde i sig vara argument nog för att ytterligare utveckla sjöfarten och sjötransporterna. Men samma faktum borde också vara argument nog för att inse att en sådan utveckling bör och måste ske i och genom ett internationellt samarbete. Vattnen är gemensamma. De flesta av de frågor som tas upp i betänkandet och de flesta motionsyrkandena hänvisas till pågående utredningar, vilka inte är få. Detta visar att sjöfarten alltmer uppmärksammas, och detta med fog. Sjöfarten kommer att bli allt viktigare. Sjöfarten är det mest energieffektiva trafikslaget. Utvecklad sjöfart krävs för att miljömålen skall klaras. Därför är det positivt när utskottet anser att arbetet med att uppnå en minskning av sjöfartens negativa miljöpåverkan är en angelägen uppgift för Sjöfartsverket liksom att detta miljöarbete skall ha en Detta ställningstagande tillgodoser syftet i en aktuell centermotion. Vi ser fram emot en handlingsplan för skärpta internationella överenskommelser om mera miljöriktig sjöfart. Med ökad sjöfart följer också ökade krav på säkerhetsregler beträffande t.ex. konstruktion, utrustning, utbildning, behörighet osv. Även detta arbete måste enligt Centerns mening bedrivas i ett ökat internationellt samarbete. Särskilt måste ett ökat regionalt samarbete utvecklas mellan länderna kring Östersjön av säkerhetsskäl och av miljöskäl. En frisk Östersjö förutsätter en renare havs och kringmiljö. Speciellt tror jag att sjötrafiken i de södra delarna av Östersjön under senare år har fått en ökad betydelse. Den har i realiteten ökat med 25 %. Mot den bakgrunden är det viktigt att se över, ytterligare utveckla och samordna sjöräddning och informationsinhämtning och att samutnyttja olika befintliga resurser. Det nyligen undertecknade flyg och sjöräddningsavtalet mellan Sverige och Tyskland är ett bra exempel på ett led i rätt riktning när det gäller sjöräddning och sjösäkerhet i bl.a. södra Östersjön. Herr talman! När det gäller den återkommande frågan om fritidsbåtsregister har vi i Centern den uppfattningen, att nuvarande frivilliga register som på kort tid samlat ca 160 000 båtar utgör ett gott bevis på frivillighetens möjligheter. Det finns därför skäl, menar vi, för att låta denna framgångsrika verksamhet fortsätta innan andra eventuella förslag och åtgärder diskuteras. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 10 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sjöfarten är ett av de stora trafikslagen i de svenska och internationella kommunikationerna, och den är mycket betydelsefull för framtidens transporter. För tillfället pågår det flera utredningar beträffande våra transporter, varav Sjöfartsutredningen är en. Den har precis startat sitt utredningsarbete, varför det känns speciellt svårt att i dag ingående debattera dessa frågor samt kräva några stora förändringar för sjöfarten. Vi vet alla vad sjöfartsnäringen har betytt och kommer att betyda i framtiden för transporter mellan länder och folk - för godstransporter och persontrafik. Vi vet också att denna näring är nödvändig för framtiden och för Sverige. Det känns också angeläget att detta transportslag knyts fastare till Sverige. Det skulle innebära att s.k. utflaggade svenska fartyg så snart som möjligt skulle kunna flaggas om till svensk flagg, vilket kan ge fler svenska sjömän arbete på de svenska fartygen. Detta har också gjorts mer och mer den senaste tiden, vilket är glädjande. Det är nödvändigt att säkerheten till sjöss både för de anställda och för passagerare noga studeras och förbättras, samt att sjöfartens ansvar för miljöfrågorna förbättras. Sjöfarten måste ta sitt ansvar i det gemensamma miljöansvaret för renare havsvatten och renare stränder. Den s.k. Gotlandsutredningen är snart klar med sitt betänkande. Det innebär att frågorna kanske äntligen kan få sin lösning på ett varaktigt sätt när det gäller transporterna till och från Gotland. Vi från Folkpartiet finns med på en reservation tillsammans med moderater och Centern vad gäller fritidsbåtsregistret. Vi anser att man skall kunna ge det frivilliga anslutandet till frivilliga register en möjlighet att lyckas innan man åter försöker införa ett obligatoriskt register. Det går inte att resonera bort att någon form av kännemärke på fritidsbåtar har en viss betydelse t.ex. vid efterlysning, sjöräddning och efterforskning av stulna båtar. Men låt oss pröva det frivilliga registret fullt ut innan vi återinför ett obligatoriskt! Med detta, herr talman, hoppas jag att vi alla ser nödvändigheten av att värna om den svenska sjöfarten, och att vi gemensamt försöker finna lösningar för att ge den svenska sjöfarten en möjlighet att på bästa sätt konkurrera med övriga världens sjöfartsnäringar. Slutligen vill jag yrka bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Detta är det tredje betänkandet från trafikutskottet som vi diskuterar i dag. Återigen skall vi lämna över ett ärende till en ny utredning. Som Kenth Skårvik sade är det litet svårt att diskutera sjöfartspolitiken när utredningen inte har kommit i gång. Vi vet inte riktigt var den kommer att hamna. Att sjöfarten har en stor betydelse för svensk industri är vi väl alla överens om - framför allt för exportindustrin. Det som händer med svensk sjöfart har stor betydelse för hur vårt land utvecklas. Sjöfarten har, framför allt när det gäller godshanteringen, oerhört stor betydelse. Regeringarna har ställt oerhört stora krav på sjöfartens näringar och sagt att de skall vara kostnadseffektiva. Man har också gått in och tittat på bemanningen och ställt krav på att bemanningen skall minska i svensk sjöfart. Det görs också för att sjöfarten skall bli effektivare. Jag tror inte att man kan fortsätta hur länge som helst och kräva att sjöfartens parter skall minska bemanningen ombord. Skall man ha en säker sjöfart måste det också finnas personal som klarar av jobbet. Om vi fortsättningsvis skall ha en säker sjöfart måste det också finnas en bra och välutbildad personal på båtarna. Jag tror inte att man med tekniska hjälpmedel kan lösa allting. Det finns och måste finnas en gräns. Det är bra att utredningen kom till nu. Den sjöfartspolitik som bedrivs har varit med sedan 1988. Det fattades beslut om den då. Man talade om att man skulle ha en svensk handelsflotta i rimlig omfattning. Beredskapsaspekterna skulle också ha stor betydelse. Vänsterpartiet har två motioner till betänkandet, men när det gäller inriktning på sjöfartspolitiken accepterar vi den skrivning som finns. De förslag och tankegångar vi fört fram i motionen när det bl.a. gäller sjösäkerhet kommer med i den fortsatta utredningen. Vår andra motion har utmynnat i en reservation. Vi vill att man skall intensifiera arbetet med att se till att svensk sjöfart får hjälp och stöd att installera katalysatorer på fartygen. Vi vet i dag att många av fartygen är väldigt smutsiga och skulle tjäna på katalysatorer. Jag blir litet fundersam när utskottet avslår vårt yrkande. Det sägs att det är förorenaren som skall ta hela ansvaret. Det är riktigt att förorenarna är de som skall ta ansvaret, men jag vet att staten förut har gått in och hjälpt till på andra områden för att komma till rätta med miljöförstöring. Det är konstigt att staten kan hjälpa till på andra områden medan man är väldigt negativ och ovillig att ställa upp när det gäller sjöfarten. Jag tycker att det är väldigt konstigt. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 6, mom. 14, i detta betänkande.

Herr talman! Vatten är en förutsättning för liv. De tårar som jag fäller i dag kan vara någon annans tårar i framtiden, likaväl som de kan vara snön över fjället. Så fungerar ett kretslopp. Vattnet är vårt gemensamma ansvar. Vi äger det alla gemensamt. Med "alla" menar jag ett globalt perspektiv. Rent vatten är fortfarande en självklarhet för svensken i gemen men en stor bristvara för t.ex. namibier, vilket det senaste projektet har visat. 80 % av jordens yta är täckt med vatten. 80 % av befolkningen bor vid kusten. Ungefär 95 % av alla godstransporter sker till sjöss. Sjöfarten är sedan årtusenden ett naturligt inslag i människors handel. Sjöfarten är också det energieffektivaste transportsätt som vi använder i dag när det gäller godssidan. Men sjöfarten har också en baksida som främst består i kraftiga emissioner av svaveloxider och kväveoxider. Med renare bränsle och katalysatorer skulle dock en stor del av dessa emissioner kunna minskas. Kväveutsläppen skulle med en katalysator kunna minskas med 90 %, vilket skulle ha stor betydelse för Östersjön. Man räknar med att ca 30 % av Östersjöns botten i dag är död. Det beror till viss del på kväveutsläppen. I dag använder en stor del av fartygen bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,5 %. Det finns ett slags frivillig överenskommelse mellan vissa rederier, främst på passagerarsidan, som innebär att man använder lågsvavligt bränsle. Vi menar att internationella avtal och nationellt förbud mot försäljning av bränslen som innehåller mer än 0,5 % svavel skulle vara ett effektivt sätt att få bort den miljödåliga bränsleanvändningen. På sikt vill vi se en sänkning av svavelhalten i bränsle till 0,1 %. Utskottets motivering till avslag på denna yrkan är häpnadsväckande. Man menar att ingenting hindrar ett fartyg från att tanka i något annat land. Det är en argumentation som är fullständigt ohållbar. I så fall skulle en stor del av svensk konsument och läkemedelslagstiftning vara fullständigt ogiltig. Konsekvensen av utskottsmajoritetens resonemang blir att lagar endast kan stiftas på den nivå där ribban är lägst internationellt sett. Katalysatorer, som Karl-Erik Persson pratade om, är en dyr investering med en snittkostnad, inklusive installation, på ca 3 miljoner. Trots att bra teknik är fullt tillgänglig hindras investeringen av höga kostnader. Det är därför nödvändigt att sjöavgifter i stor utsträckning ges en miljövänlig karaktär, där katalysatorförsedda fartyg m.m. gynnas. Ett miljöklassystem bör införas på bränsle och en speciell avgift på svavelutsläpp, som blir kännbar, bör tas ut. Olyckor inomskärs blir allt vanligare och konsekvensen blir ofta oljeutsläpp och, om det vill sig riktigt illa, utsläpp av ytterst miljöfarliga produkter. Vi vill därför att man gör en närmare översyn av transporterna av miljöfarliga ämnen och förbjuder dem om de inte är strikt nödvändiga. Med tanke på de stora oljeutsläpp som skett på sistone genom olyckor - det finns förstås andra orsaker också - ser vi det som en nödvändighet att använda lots i större omfattning än vad som nu sker. Vi menar att det är ett enkelt sätt att minska olycksrisken och olyckans konsekvenser. Tyvärr har utskottsmajoriteten hänvisat till den framtida Sjöfartsutredningen och yrkat avslag. Vi menar att lotsning dessutom skall tillämpas i högre grad på de fartyg som har enkelt skrov. Som bekant har vi miljöpartister länge förordat en energieffektivisering. Vi vill framför allt minska användandet av fossila bränslen och kärnkraft. Därför ser vi det inte alls som en omöjlighet att volymen transporterad olja skulle kunna minskas. Då skulle vi undvika risken för verkligt allvarliga olyckor som skulle hota stora delar av kustområdena och djur och växtliv till havs. Alltför många allvarliga olyckor med utsläpp av olja har redan skett, måhända inte i Sverige. Men som jag sade inledningsvis känner vatten inga nationsgränser. Kontentan blir att oljeutsläppen till sist drabbar alla, om de får fortskrida. Vi ser en stor potential i godstransporter med sjöfart. Vi tror att stora möjligheter finns att överföra vägtransporter till sjövägen. Ett normalstort tankfartyg kan ersätta 600 lastbilar till en proportionellt sett mycket mindre energiåtgång. Med de säkerhetskrav vi föreslår och investering i katalysatorer samt ekonomisk styrning för miljöeffektivisering av sjöfarten, är sjöfarten en stor framtidstransport på godssidan och kanske även på passagerarsidan. Vi vill gärna förorda en expansion av sjöfarten och se att den lyckas avlasta vägarna. Vi menar att det finns fler attraktiva hamnar i Sverige som inte utnyttjar hela sin kapacitet och som skulle kunna avlasta storstädernas hamnar. Ett känt och tydligt exempel är hamnen i Oxelösund, som skulle kunna avlasta Stockholms hamn. Vi tror att flera hamnar gynnar konkurrensen och sjöfarten generellt. Fler verksamma hamnar skulle dessutom decentralisera hamnintäkterna och avlasta känsliga delar av skärgården. Vi menar att sjöfarten är mycket viktig. Men dess expansion är även förknippad med ansvar. Därför är det nödvändigt att agera politiskt och använda sig av de tillgängliga instrumenten och den teknik som finns för att minska den negativa miljöpåverkan och öka säkerheten. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 7 men tillägga att jag och Miljöpartiet givetvis står bakom alla våra reservationer och våra två särskilda yttranden. För att spara tid yrkar vi inte bifall till alla reservationer.

Herr talman! I anslutning till sjöfartspolitiken finns en rad moderata motionsyrkanden. Men eftersom merparten av dessa frågor nu behandlas i någon av de fem utredningar som arbetar med sjöfartsfrågor för närvarande behöver vi inte ta upp dem i dag. Moderata samlingspartiet har dock en reservation när det gäller förslaget till medelsanvisning för rederistödet. Herr talman! Alldeles nyligen har vi fått en ny ESO-rapport. Den har titeln Företagsstödet, vad kostar det egentligen?. I denna rapport, som Finansdepartementet har gett ut, konstaterar man bl.a. att "studier om stödens effekter ger i sin helhet en pessimistisk bild. De flesta studier visar på svaga effekter av stöden, ibland negativa effekter som åtminstone ibland motverkar vissa av stödens mål. Mot bakgrund av dessa studier framstår företagsstöden som alltför omfattande. Samhällsekonomiskt negativa effekter konstateras oftast för de konserverande stöden som subventionerar produktion eller som håller företag vid liv som annars hade gått i konkurs." Expertgruppen har visserligen inte studerat just rederistödet. Men det finns ingen anledning att tro att det skulle skilja sig från de andra stödformer som man har studerat. När rederistödet infördes 1989 befann sig den svenska handelsflottan i en akut kris, delvis - men bara delvis - beroende på konkurrens från bekvämlighetsflaggade lågkostnadsbesättningar. Genom krondevalveringen sänktes i realiteten de svenska lönekostnaderna med 25 %. I ett europeiskt perspektiv kan man inte längre hävda att svensk arbetskraft på något sätt är att betrakta som högavlönad. Konkurrensen från lågkostnadsbesättningar finns visserligen kvar, men detta är inget som är unikt för sjöfarten. Liknande kostnadsrelationer finns även inom andra näringsgrenar, t.ex. skogs och malmnäringarna. Dess värre är det så att krondevalveringen och rederistödet har medfört att svenska redare numera, i varje fall delvis, konkurrerar med en arbetsintensiv och omodern utrustning - ett konkurrensmönster som svensk industri i övrigt sedan länge lämnat. Så är t.ex. medelåldern för det svenska tonnaget, speciellt för torrlastarna, förfärande hög. Problemen för svensk sjöfart är, på samma sätt som för all annan svensk industri, i stället att hänföra till en alltför hög skattebelastning av arbetskraften, alltför höga räntekostnader, som beror på en otillräcklig ekonomisk politik, och till en rigid arbetsrättslig lagstiftning. Men dessa missförhållanden löser vi inte med skattefinansierade stödåtgärder. Konkurrensen inom den europeiska sjöfarten måste givetvis ske på rimliga och likvärdiga villkor, något som regeringen och den sittande sjöfartspolitiska utredningen närmast får begrunda. En avveckling av det direkta stödet bör däremot påbörjas. Denna slutsats styrks av ESO-rapporten. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen om en reducering av stödet med 150 miljoner för nästa budgetår. Herr talman! Slutligen vill jag säga att Moderata samlingspartiet inte har ändrat uppfattning när det gäller behovet av ett statligt båtregister. Jag instämmer därför i det yrkande som Folkpartiet och Centern har framfört när det gäller reservation 10.

Herr talman! Det går inte att föra sjöfarten på tal utan att tänka på de senaste årens katastrofala sjöfartsolyckor. Icke minst vårt land och vi själva har drabbats oerhört hårt. Vi minns januarinatten 1993 då färjan Jan Heweliusz sjönk i södra Östersjön. Vi kommer ej heller att glömma färjan Estonias förlisning i utloppet av Finska viken på väg från Tallinn till Vi kan inte helt förhindra att det kommer att inträffa sjöolyckor även i framtiden. Oftast är sjöolyckor, framför allt de svåra, en kombination av naturens väsen, tekniska brister och den mänskliga faktorn. Men vi måste ha som mål att göra vad vi kan för att olyckor liknande de som hände med Jan Heweliusz och Estonia aldrig mer kommer att inträffa. Vi kan förbättra sjösäkerheten och höja säkerhetsmarginalerna. Orsaken till olyckor får aldrig vara att man inte har tid eller råd att åtgärda brister eller ta till sig ny teknik. Det är när olyckorna inträffat som man gör de största tidsförlusterna. Det är också då de största kostnaderna uppstår. Därför måste vi fortsätta att förbättra sjösäkerheten både i vår egen fartygsnäring och på det internationella planet. Det finns glädjande nog en bred samstämmighet i dessa frågor och ett stort intresse för dem bland riksdagens ledamöter. Det visar inte minst betänkandet. Vi har haft inte mindre än 42 motioner med tillsammans 85 delyrkanden. De handlar till en övervägande del om förbättringar i sjösäkerheten och en renare och bättre miljö. Här är vi eniga. Även om det till betänkandet har fogats elva reservationer kan jag vid min läsning inte finna någon större skillnad i ambitionsnivå vad det gäller sjösäkerhet, fartygs och sjömiljö. Det är mer detaljer som man vill peka på i reservationerna. Jag vill också peka på att det finns en stor samstämmighet mellan utskottet och regeringen när det gäller synen på svensk sjöfartsnärings framtida utveckling, förbättrad sjösäkerhet och miljö. Jag kan inte heller undgå att påpeka att det finns en skillnad i synen på sjöfartspolitiken mellan den nuvarande socialdemokratiska regeringen och den förutvarande borgerliga fyrpartiregeringen. Nu är det inte längre halvårslånga framförhållningar som skall prägla sjöfartspolitiken. Den nuvarande regeringen inser vad vi socialdemokrater i utskottet sedan länge påpekat, att sjöfartspolitiken med dess kostnadskrävande investeringar måste ha en långsiktig framförhållning. Den förutvarande regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten bidrog till att den svenska handelsflottan flaggades ut. Man satte andra flaggor i aktern på fartygen än den svenska. Jag kan i viss mån förstå redarnas svårigheter, om de får politiska direktiv från riksdag och regering halvårsvis. Det var just den politiken som Tom Heyman tog upp, som gjorde att det inte skedde några investeringar under den förra regeringsperioden. Jag är också tillfredsställd med att regeringen har tillsatt två utredningar. Det är först och främst den sjöfartspolitiska utredningen, som skall utreda sjöfartsnäringens långsiktiga perspektiv och se hur man skall kunna främja den svenska sjöfartsnäringen. Dessutom kommer kommunikationskommittén att behandla sjöfarten, hur man kan integrera och koordinera sjöfart, luftfart och landtransporter. Även om det för närvarande ser ljust ut för den svenska sjöfarten och det sker en återgång till svenska akterflaggor, beror det på den ökade utrikeshandeln och också på kronans låga värde. Vi är mycket beroende av sjöfarten, eftersom Sverige praktiskt taget är en ö när det gäller utrikeshandel. Både export och importgods fraktas till över 96 % vid något tillfälle på båt eller färja. Då kan man inte förlita sig på att svensk sjöfartsnäring i framtiden skall klara sig på grund av en låg kronkurs. Jag nämnde två utredningar som nu arbetar med sjöfartsnäringens framtida utveckling. Jag vill också påpeka att det finns ytterligare kommittéer som nyligen tillsatts och som skall arbeta med såväl sjömiljö som sjösäkerhet. Dessutom kommer Gotlandsutredningen att snarast lägga fram sitt betänkande om hur man skall förbättra och effektivisera sjötrafiken med Eftersom motionerna i huvudsak tar upp de frågor som kommer att behandlas i de nu pågående utredningarna, blir motionerna i stort sett tillgodosedda. Därför ställer sig utskottet bakom förslaget i budgetpropositionen, med undantag av en punkt. Det gäller frågan om Handelsflottans kultur och fritidsråd, HKF. Här har regeringen föreslagit att HKF skall inordna sin verksamhet under Sjöfartsverket. Det är i och för sig riktigt att man sammanför verksamheter inom samma område, för att effektivisera och spara administration. När det gäller Kultur och fritidsrådet finns en internationell överenskommelse om att man skall kunna ge sjöfarande besättningar kultur och fritidsaktiviteter i svenska hamnar. Förutom bidrag från staten till verksamhet bidrar också de ombordanställdas fackliga organisationer och likaså rederierna till verksamheten. Dessutom finns det en del fonder, som också bidrar och stöttar verksamheten ekonomiskt. Om verksamheten skulle inordnas under Sjöfartsverket, finns det en oro bland de ombordanställda och deras organisationer för att dessa frivilliga bidrag skulle kunna upphöra. Vi tror från utskottets sida att det kan ligga någonting i detta. Därför säger vi, att om man kan effektivisera verksamheten och administrationen så att man uppnår samma besparingar som ett inordnande under Sjöfartsverket skulle innebära, kan Kultur och fritidsrådet även i fortsättningen bedrivas i nuvarande organisationsform. Detta vill vi ge regeringen till känna. Vi gör också ett tillkännagivande av motionerna om återinförande av båtregistret. Det avskaffades 1992. Alla som var i beröring med sjösäkerhet och övervakningsfrågor tyckte att registret var bra och underlättade deras arbete. I stället infördes ett frivilligt register, som handläggs av försäkringsbolagen. Enligt uppgift ingår ca 60 % av fritidsbåtarna i registret. 40 % står alltså utanför registret, och man kan anta att det bland dessa finns sådana båtägare som vållar besvär både för myndigheter och för dem som skall vidmakthålla ordningen till sjöss. Det finns inte heller någon lag som säger att båtar skall vara ansvarsförsäkrade. Man får således framföra båtar av alla storlekar, t.o.m. stora passagerarfärjor, utan obligatorisk försäkring. Även flygplan får flygas utan ansvarsförsäkring. Däremot får inte en moped med högsta tillåtna hastighet av 30 km framföras utan att den är ansvarsförsäkrad. Det finns motioner till årets riksdag om införande av en obligatorisk försäkring. Det finns också motioner om att införa en båtskatt. Det är tre utskott som behandlar dessa frågor. Det är dels trafikutskottet, som handlägger frågor om båtregistret, dels lagutskottet, som behandlar ansvarsregler, och dels skatteutskottet, som behandlar skattefrågor. Vi säger i betänkandet att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett samlat förslag om båtregister, ansvarsförsäkring och eventuell skatt när de andra utskotten har behandlat sina motioner. Vad gäller de reservationer som har fogats till betänkandet, inryms också de förslag som framställs i reservationerna i de utredningar som har tillsatts och som arbetar med sjöfartspolitiken. Det gäller såväl stöd till sjöfartsnäringen som miljö och säkerhetsfrågor. Symphony fick besked om att det är praktiskt taget omöjligt att installera katalysatorer i befintliga fartyg av utrymmesskäl. En katalysator på denna färja skulle kräva ett utrymme om ca 50 kubikmeter, och ett sådant utrymme finns inte i maskinrummet. Däremot finns katalysator under de dieselmotorer som svarar för elförsörjningen under den tid som fartyget ligger i hamn. Det är en helt annan sak. Utrymme för att sätta in katalysatorer på fartyg för drift finns inte på många båtar. Däremot arbetar man för att hitta annan teknik för att få en bättre rening av dieselavgaserna. Vad gäller elförsörjningen i hamn, som Miljöpartiet har ett särskilt yttrande om, fick vi i går också beskedet att det för Silja Lines del i Värtahamnen skulle innebära en investering på mellan 8 och 9 miljoner kronor. Miljöpartiet har inte yrkat på detta, men riksdagen kan näppeligen anta ett förslag om att det skall vara obligatoriskt med elförsörjning som är landbaserad utan att skicka med pengar för det. Därför kan jag, herr talman, föreslå avslag på samtliga reservationsyrkanden och yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Håkan Strömberg argumenterar för ett statligt fritidsbåtsregister, och skrivningen från utskottet pekar i samma riktning. Jag tror att det behövs någon form av fritidsbåtsregister, men jag är inte lika övertygad om att det skall vara ett statligt sådant. på ett år, tycker jag att takten i det frivilliga registret är så rejäl att det inte finns någon anledning att avbryta det i dag, utan det bör få fortsätta ett tag till. Därför yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Vi säger inte att det skall vara ett statligt register, utan vi säger i utskottsbetänkandet att det måste vara ett register som omfattar samtliga båtar med en viss storlek och en viss ordning. Jag håller med om att det förra registret kanske var administrativt krångligt, men det var också mycket motstånd mot det. Jag tror att man kan hitta en mycket bättre administration för ett kommande register. Det är ingenting som säger att försäkringsbolagen inte kan handlägga det i fortsättningen också, men det måste vara ett obligatoriskt register, där alla båtar av en viss storlek skall vara med.
Herr talman! Det var ett hugnesamt besked. För att konfirmera det skall jag läsa vad utskottet säger, vilket jag kan instämma i: "Trafikutskottet anser - att ett fritidsbåtsregister innebär stora fördelar främst från sjösäkerhets och ordningssynpunkt. Dessa fördelar kan tillvaratas inom ramen för ett frivilligt register - under förutsättning att ett sådant register når samma anslutning som ett statligt, enligt lagregler därom." Vi är i så fall överens i sak.
Herr talman! Håkan Strömberg tar upp frågan om katalysatorer, som vi har en reservation om till detta betänkande. Vi i trafikutskottet var, som Håkan Strömberg sade, på Silja Line i går. Vi delades där upp i två grupper, och jag var inte med i den grupp som hörde den här diskussionen. Det påminner mig om diskussionen om katalysatorer på bilar, när olyckskorparna var ute och gafflade. De sade att det var omöjligt, att man skulle få bygga om bilarna, att det var fråga om gigantiska summor pengar och att de inte fick plats. Nu för man samma diskussion igen. Man har varit på en båt och hört en part, och då är det hela sanningen. Detta är fantastiskt. Håkan Strömberg borde kunna komma med en bättre motivering för att avslå en motion. Det här var en av de sämsta motiveringar som jag har hört i den här kammaren.
Herr talman! Det var inte många som byggde om sina bilar och satte in katalysatorer, utan det var framför allt på de nya bilarna som man började införa katalysatorer. Det är samma sak med fartyg. Det är självklart att man när man bygger en ny båt kan ge utrymme för en katalysator. Men att bygga om dessa båtar för att placera en sådan är praktiskt taget omöjligt, därför att det finns inte utrymme. Jag nämnde att det på Finlandsfärjorna behövs ett utrymme på ungefär 50 kubikmeter för denna åtgärd.
Herr talman! Håkan Strömberg hakar upp sig på 50 kubikmeter. Det verkar som om det är den enda katalysator som finns. Såvitt jag förstår har sjöfarten på många andra områden diskuterat och kommit fram till andra lösningar. Låt oss inte tvista om det. Men om man skall ha en motivering, kom då inte och säg att detta är omöjligt! Man satte in katalysatorer på gamla bilar - detta var inte omöjligt. Så mycket borde
Herr talman! Det är helt riktigt, som Karl-Erik Persson säger, att man arbetar väldigt intensivt för att rena dieselolja på fartygen. Men det är inte genom katalysatorer, utan det är andra metoder som man är inne på. Man har gjort verkligt framgångsrika försök, även om man inte har gjort dem i full skala. Det kommer inom en snar framtid ny och bättre reningsteknik utan att man behöver ha katalysatorer på fartygen.

Herr talman! Vi har ett utvecklat och obligatoriskt registreringssystem för bilar och husvagnar, med skatter och försäkringar. Varenda fritidsfastighet är registrerad och beskattad. Tyvärr togs det tidigare införda obligatoriska registret för fritidsbåtar bort med beslutet i december 1992, och därmed försvann fördelarna vad gäller ökad sjösäkerhet, stävjande av ekonomiskt fiffleri, identifiering av stöldgods och miljöförorenare. Frivillighet är väldigt bra, men duger lika litet för fritidsbåtar som för bilar och husvagnar. En avgiftsbelagd registrering av fritidsbåtar bör, enligt vår mening, göras obligatorisk igen och ligga till grund för ett övervägande om beskattning och en eventuell ansvarsförsäkring. Det gäller att kunna bestrida sjöräddningens kostnader, men i ännu högre grad de ökade miljökostnaderna. Våra känsliga kuster och kusthav stressas och påverkas negativt av de stora fritidsbåtarnas framfart. Det gäller både fauna och flora. I dag är det en allmänt vedertagen tanke att förorenaren skall stå för kostnaderna. Varför skulle då inte båtägarna göra det? I enlighet med de tidigare registreringsreglerna anser vi att det är rimligt att de mindre båtarna, under Herr talman! Det gläder mig att utskottets majoritet i denna fråga har i stort sett identisk inställning. Jag vill därmed yrka bifall till utskottets förslag vad gäller fritidsbåtsregister i mom. 20.

Herr talman! Jag skall ta upp några motioner som jag har väckt tillsammans med flera andra ledamöter från Miljöpartiet. Jag börjar med en motion om reserverade platser på Gotlandsbåtar. Det är ett motionskrav som Miljöpartiet tidigare har fört fram men inte har fått gehör för. Det gäller en mycket berättigad motion. Gotland är som bekant en mycket uppskattad turistö, och för den som skall ta sig dit och framför allt därifrån på somrarna gäller det att i god tid boka biljett. Man måste vara ute en eller två månader i förväg för att veta att man skall kunna ta sig dit. Detta innebär naturligtvis problem för gotlänningarna. Om man skall resa från ön under sommarhalvåret, under julen, vid nyåret eller på Kristi Himmelsfärdsdag, måste man vara ute i god tid för att veta att man kan ta sig därifrån. Har man en släkting som bor på fastlandet och akut behöver komma över dit, finns det som regel ingen plats på färjan. Det här är alltså ett problem för gotlänningarna, och ni kan tänka er hur det skulle vara om det vore likadant i Storstockholm, dvs. att alla som bor i Storstockholm skulle för att kunna komma ut ur staden under sommarhalvåret vara tvungna att boka plats på vägen ett par månader i förväg. Jag undrar om en Stockholmsfamilj skulle acceptera att t.ex. om man har en sjuk dotter i Linköping bli hänvisad till flyget eller till att man får vänta ett par månader med att hälsa på hos henne. Då skulle det nog bli ganska mycket liv i skällan, och man skulle inse att detta är fullständigt omöjligt. För gotlänningarna är situationen precis sådan. Det här skulle mycket lätt kunna undanröjas, om man såg till att några platser på linjen, kanske 10 eller 15, alltid fanns reserverade för gotlänningar. Dessa platser kunde kanske hållas upp till ett dygn före färjans avgång eller kanske ända fram till sex timmar före färjans avgång. Det skulle man få se närmare på. Men det borde finnas en möjlighet för bofasta gotlänningar att komma ifrån ön, om de så behöver, även under den tid när den är invaderad av turister. Det här är ett mycket berättigat krav, och jag hoppas att vi får stöd för motionen i varje fall från de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Gotland. De borde inse att det inte handlar om diskriminering utan om något som nödvändigt behövs därför att ön i dag är så frekventerad. Ni kan tänka er en motsvarande situation i er egen stad! En Karlstadsbo tycker att det är självklart att kunna använda vägen även under sommartiden, men för gotlänningar är det alltså annorlunda. Motionen har beteckningen T607. Jag yrkar bifall till vår reservation 11. Vi har också väckt en motion om bl.a. svavelhalten i fartygsbränslen, vilken har berörts av Elisa Abascal Reyes. I motionen anförs att det borde finnas möjlighet för fartyg som ligger i hamn att ansluta sig till elnätet. Detta är bl.a. ett Gotlandsproblem. Som bekant är de flesta byggnaderna på Gotland uppförda i kalksten, och Visby finns med på Unescos lista över världskulturarv, men detta kulturarv vittrar sönder. Det beror på att vi använder mycket av oljeprodukter som släpper ut svaveldioxid och begagnar motorer som avger kväveoxider. Dessa ämnen fräter sönder kalkstenen, och det leder till att detaljerna i de kulturvärden som finns i Visby blir allt otydligare. Kulturarvet håller alltså på att vittra sönder. Ett problem är därvid sjöfarten. När man ligger i hamn låter man ofta hjälpmotorerna gå. Hade man i stället möjlighet att ansluta fartyget till ett eluttag, skulle åtminstone föroreningarna därifrån kunna undvikas. På Gotland stänger man t.ex. Visbys innerstad för biltrafik under sommaren för att försöka motverka den försurning som tär så hårt på kulturskatterna. Jag är Södertäljebo, och som sådan är jag faktiskt ganska beroende av sjöfarten. Genom Södertälje kanal går ungefär 4 000 båtar per år, och genom den kanalen sker mycket av försörjningen av de stora industrierna i t.ex. Västerås och Köping. Många av transporterna innehåller farligt gods, och Mälaren är som bekant reservvattentäkt för hela Stockholmsregionen. Vi har fått en lag som säger att de oljetransportfartyg som går över Mälaren och Vänern skall ha dubbla bottnar, men för gamla fartyg gäller en övergångstid om 30 år. Vi menar att det är en alldeles för lång tid. Det skulle räcka med två år för att dessa fartyg skulle kunna byggas om för att få dubbla bottnar. Det konstiga är att de båtar som finns vid inloppet till kanalen utanför Landsort omfattas av en annan bestämmelse. För dem krävs inte dubbel botten. De går ut i Östersjön, och där finns inget krav på dubbel botten. Det känns litet märkligt att man utanför Landsort vid infarten till Södertälje kanal kan gå med enkel botten men att det inne i kanalen krävs dubbel botten. Samma bestämmelse borde naturligtvis gälla för alla fartyg som tar sig genom kanalen. Faktum är att det inträffar ganska många incidenter. Under åren 1985-1993 förekom 19 incidenter i farleden, och vid två av dem var oljefartyg inblandade. Det finns alltså stor anledning att se till att den nuvarande övergångstiden mellan Mälaren och Vänern för införande av dubbel botten minskas från 30 till 2 år. Det finns också all anledning för Sverige att se till att det internationellt införs en bestämmelse som säger att de transporter av framför allt olja som sker på Östersjön borde ske enbart med dubbelbottnade fartyg. Det är en säkerhet som Östersjön behöver. Östersjön är en mycket speciell biotop, ett känsligt brackvattenshav vars djur och växter ofta befinner på överlevnadsgränsen. Vi har också en motion som handlar om de stora båtarna i Stockholms skärgård. Det är ett mycket uppmärksammat problem. Transporterna med de stora båtarna ger svåra erosionsskador på stränderna. Stockholms skärgård, som har en mycket känslig biotop, påverkas rejält av dessa stora båtar. Det skulle gå mycket lätt att flytta dessa transporter till andra hamnar, t.ex. Hargshamn och Kappelskär eller varför inte Oxelösund och Södertälje. Om dessa hamnar användes i stället för Värtahamnen, skulle de här transporterna genom en känslig skärgård försvinna. Bl.a. skulle det påverka Dennispaketet, som diskuteras så mycket i Stockholms stad och Stockholms län, framför allt den s.k. Norra länken, som just är till för att ta hand om de tunga transporter som går till och från Värtahamnen. Med en annan trafikpolitik när det gäller hamnarna, genom vilken vi såg till att hamnarna bortom Värtahamnen utnyttjades, skulle vi kunna få en mycket bättre trafiksituation, framför allt i Stockholms innerstad. Vi kan här alltså slå två flugor i en smäll. Jag är förvånad över att inte flera partier än Miljöpartiet har tillstyrkt motion T613. Jag yrkar bifall till reservation 9, där det hemställs om bifall till denna motion. Sammanfattningsvis yrkar jag än en gång bifall till reservationerna 11 och 9.

Herr talman! Jag har när det gäller Gotlandstrafiken ingen annan uppfattning än Gudrun Lindvall. Självklart skall gotlänningar och andra som vill besöka Gotland ha möjligheter till bra transporter och även att få sittplatser. Men Gotlandsutredningen kommer under de närmaste dagarna att avlämna sitt betänkande. Den är i slutjusteringsskedet, och den har i uppgift att lösa just dessa frågor. De andra frågor om färjetrafiken som Gudrun Lindvall tar upp ligger i den nyligen tillsatta utredningens uppgifter. Är det inte bättre att de som nu sätter sig ned och verkligen skall borra sig in i dessa detaljer och problem som man har konstaterat får jobba färdigt? Låt dem lägga fram ett förslag till en långsiktig och enhetlig lösning på detta. Jag håller självklart också med om att det vore bättre om fartyg som ligger i hamn hade möjlighet till landbaserad elström, men för detta erfordras mycket kostnadskrävande investeringar. Riksdagen kan inte fatta beslut om detta utan att också skicka med pengar till detta, och de finns som bekant inte i statsbudgeten i dag.
Herr talman! Jag är glad över att Håkan Strömberg i alla fall kan sträcka sig så långt att han inser att gotlänningarna har problem. Jag är övertygad om att om flera partier hade representanter på Gotland, skulle Gotlands problem diskuteras mycket mera. I det betänkande som vi nu behandlar hänvisas det tyvärr inte till Gotlandsutredningen utan till att den bestämmelse som vi krävt skulle vara diskriminerande. Jag undrar om Håkan Strömberg skulle tycka att det vore diskriminerande om hans bostadsort skulle vara avskärmad under sommarhalvåret och om han som boende där skulle behöva begära möjlighet att ta sig fram på vägen. Jag skulle tro att han tycker att det är en medborgerlig rättighet. Jag menar också att det handlar om en medborgerlig rättighet för gotlänningarna att när de behöver det kunna ta sig därifrån och att de inte skall behöva planera sitt resande flera månader i förväg. Jag är förvånad över att ett så enkelt krav, som gotlänningarna har drivit i så många år, skall vara så svårt att få tillgodosett. Jag anser inte att handlar om diskriminering utan om att göra livet lättare för dem som bor på en ö som Gotland. Färjan är faktiskt deras väg.
Herr talman! Jag tycker inte att det är tillfredsställande att man i Gotlandstrafiken skulle göra skillnad på människor på grundval av var de bor. Självklart skall alla människor som har intresse av att resa till eller från Gotland ha möjlighet att resa, oavsett om de bor där hela året eller tillfälligt under sommaren eller kommer dit för ett kort besök. Man bör inte säga att en viss kategori skall ha företräde framför andra. Vi måste lösa Gotlandstrafiken så att alla har möjlighet att inom rimlig tid, till skälig kostnad och med god bekvämlighet besöka Gotland.
Herr talman! Om det vore så bra, Håkan Strömberg, att alla människor fick plats på Gotlandsfärjan varje gång de ville åka, vore det här inget problem. Men det skulle inte vara ekonomiskt möjligt för en firma som trafikerar Gotland att ständigt ha så många båtar i gång att det alltid finns plats. Det kommer alltid att finnas vissa trafiktoppar, till vilka man måste vara ute i god tid för att få plats. Detta är ett problem för gotlänningarna. Jag kan inte förstå att en reservering av 15 platser för gotlänningarna på båtarna från Gotland skulle utgöra en så diskriminerande ordning att vi inte kan tillgodose detta rättmätiga krav från deras sida. På det sättet kan man enkelt utnyttja den "väg" som finns från ön. Jag tycker att det är småaktigt och konstigt att krångla till det genom att kalla detta diskriminerande. Jag hoppas att denna diskussion skall leda till att vi kan tillgodose detta mycket viktiga krav från gotlänningarna. Gotlandslinjen kan kanske frivilligt gå gotlänningarna till mötes. Det råder tydligen en stor ovillighet hos riksdagsledamöterna här i kammaren att inse att det här är ett stort problem för den som är bosatt på en ö.

Herr talman! Vi utsätts dagligen för den risk för katastrof som ett haveri med en oljetanker kan innebära. Utmed våra kuster har vi ett otal mycket svårnavigerade farleder. Det finns farleder där det under särskilda omständigheter borde vara förbjudet för oljetonnage att framföras utan lots. Enligt min mening är det rimligt att allt oljetonnage som framförs på svenskt vatten åläggs anmälningsskyldighet till myndighet. I dag förekommer en generell dispens från lotsplikt. Det kan gälla enskilda hamnar men också hela kuststräckor. Frågan om lotstvång prövas med utgångspunkt i farledsförhållanden, fartygets storlek, konstruktion, utrustning och beskaffenhet, bemanning samt lastens miljöfarlighet. Undantag från lotstvånget får medges med hänsyn bl.a. till befälets kännedom om farleden och språkkunskaper i den nödvändiga kommunikationen med lotsplats och trafikinformationscentral. Allt detta beskrivs alldeles utmärkt i utskottets beslutsförslag. Verkligheten är dock också den att det kan inträffa situationer där ett befäl med miljöfarlig last ombord kommer till en för honom eller henne helt ny hamn; detta på grund av regeln om generell dispens från lotsplikt för en hel kuststräcka. Enligt min mening bör den generella dispensen för mer än en hamn avskaffas. Jag förutsätter därför att utskottet bevakar dessa krav i samband med de nu pågående utredningarnas arbete och också i samband med att man behandlar de pågående utredningarnas slutsatser senare i utskott och i kammare.
Herr talman! Vi har här talat om uppgiften att se över detta, så att vi får en bättre sjösäkerhet. Självfallet ingår där också frågor om hur lotstvång och obligatorisk lotsning av fartyg på svenska vatten skall behandlas. Sådana frågor kommer alltså att tas upp. I övrigt har Sjöfartsverket också att ständigt se över detta och att följa upp vad som händer på det här området.

Herr talman! Några nya jobb skapas förvisso inte av regering och riksdag. Arbeten uppkommer när företag växer och möjligheter öppnas för att få viktiga uppgifter utförda. Arbetsuppgifterna måste finna dem som är beredda att sörja för att de utförs. Regering och riksdag kan alltså inte skapa några jobb, men man kan väl och viktigt nog medverka till att andra kan göra det. I det senare hänseendet finns det skäl att enligt min mening vara ytterligt kritisk mot vad regeringen har gjort sedan den tillträdde i höstas. Låt mig exemplifiera vad jag menar. När den nödvändiga saneringen av statsfinanserna knappt ens föreslås, än mindre förefaller klara sig igenom riksdagens utskott, då stiger räntan. När räntan stiger och underminerar statsfinanserna ytterligare, samtidigt som detta bromsar angelägna framtidsinvesteringar, förhindras uppkomsten av de jobb som de arbetslösa i dag behöver. När skattehöjningar med stor precision sätts in mot just de företag som måste stå för nyanställningarna, då förstärks också arbetslöshetsproblemet. Att högbeskatta i synnerhet små företag är att göra precis tvärtom mot den politik som skulle gagna tillväxten av flera arbeten. Återregleringen av arbetsrätten slår lika och särskilt hårt mot de småföretag som också regeringen säger sig vilja sätta sådan tilltro till. Oavsett motiven för den genomförda återställarpolitiken är och förblir det ett ofrånkomligt faktum att den har gjort företag som skulle ha velat nyanställa mindre benägna att göra detta. Den nedrustning av Sveriges forskningsambitioner som regeringen dess värre vill genomföra slår kanske inte mot jobben precis nu men gör det med desto större kraft på litet sikt. Redan i dag skickar emellertid en sådan politik signaler till de mest avancerade företagen att man, om än inte annat så för säkerhets skull, bör investera i andra länder än i Sverige. När företrädare för regeringen mot allt förnuft anser sig böra underminera energiförsörjningen genom att mitt under en allvarlig ekonomisk kris börja stänga kärnkraftverk, måste dessa företrädare också inse att företagens reaktioner blir att investera någon annanstans, eller att inte investera alls. Energipolitiska dumdristigheter kommer med nödvändighet att gå ut över jobben. Till sist: Också själva arbetsmarknadspolitiken, med dess åtgärder, ersättningsnivåer och ersättningsperioder, påverkar möjligheterna att få fler i arbete. Det gångna året har vittnesbörden varit särskilt talrik om bristerna i en arbetsmarknadspolitik som förvisso har gamla anor men som är illa anpassad såväl till dagens arbetslöshetsnivåer som till nya villkor på arbetsmarknaden som vi möter. Klientifieringen av de arbetslösa undergräver dessas möjligheter att komma tillbaka till reguljärt arbete. Resultatet av allt detta, herr talman, är en arbetslöshet på en oacceptabelt hög nivå. I dag sjunker visserligen arbetslösheten, framför allt till följd av den tidigare deprecieringen av kronan, men långsammare än vad som tidigare antagits. Också med dessa tidigare mera optimistiska antaganden förväntades arbetslösheten 1998 ligga på nästan 10 %. Arbetsmarknadsminister Anders Sundström har tidigare karskt förklarat att han "är på väg att föra landet ur massarbetslösheten". Många skulle gärna vilja tro att han har rätt. Allt fler börjar nog emellertid fråga sig om Sundström egentligen vet vad han talar om. De problem som politiken faktiskt rår på förstärks av att parterna på arbetsmarknaden låst in Sverige i en lönestruktur som gör att viktiga arbeten inte kan utföras mot ersättning. Också av detta skäl är arbetslösheten i dag högre än vad den skulle ha behövt vara. En regering som menar allvar med jobben gör någonting åt de företeelser som jag här har talat om. Dess värre finns det få, om ens några, tecken på att socialdemokraterna ens är i närheten av att förstå hur en politik för nya jobb egentligen borde se ut. Medan villkoren för en expansion av företagen görs sämre tyr sig Sundström och hans regeringskolleger till en arbetsmarknadspolitik som aldrig, även om den skulle lyckas, kan bli annat än reparativ till sin karaktär. Fortsätter regeringen så här, herr talman, kommer det att sluta illa. Moderaterna har en annan syn än socialdemokraterna på hur en politik för riktiga jobb egentligen skall se ut. Denna syn har vi sammanfattat i ett program i sju punkter som lyder som följer. 1. Företagen måste kunna växa och flera företag etableras. Det kan bl.a. ske genom att avdragsrätt för riskkapital införs. 2. Skattesystemet måste ge goda förutsättningar för arbete och företagande genom att skatterna sänks. Det gäller i särskilt hög grad skatt på jobb. 3. Lönebildningen måste främja rekrytering av ny arbetskraft, men också karriär och arbetsbyten. 4. Arbetsmarknaden måste bli en verklig marknad. Dagens arbetsmarknadslagstiftning måste reformeras och generella möjligheter öppnas för enskilda anställningsavtal mellan företag och medarbetare. 5. Socialförsäkringarna måste ändras så att de befrämjar arbete men också medger nödvändigt skydd när rörligheten på arbetsmarknaden tilltar. Arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän. 6. Utbildningen skall vara av hög kvalitet. Den bör kunna fortgå under hela yrkeslivet, bl.a. med hjälp av vad vi kallar personliga utbildningskonton. 7. Arbetsmarknadspolitikens effektivitet måste förstärkas. Det kan ske bl.a. genom sådana ersättningsregler som främjar ett aktivt arbetssökande. Kring dessa sju områden måste, herr talman, enligt vår mening en politik för förnyelse av Sverige byggas. Att avstå från den utmaning som ligger i programmet - eller att misslyckas - är detsamma som att låsa arbetslösheten vid en nivå som inte är acceptabel, att inte dra nytta av all möjlig mänsklig förmåga och att acceptera ett lägre välstånd än vad vårt samhälle skulle kunna prestera. Herr talman! Den politik jag här har skissat skulle också kunna beskrivas på följande sätt. Skall Sverige klara kampen för jobben måste företagsamhet bli vårt lands kompromisslösa kultur och livsstil. Att ta sig något för måste ges företräde framför andra värden. Att arbeta och anstränga sig måste alltid löna sig bättre än att inte göra det. Företag och företagare skall ges förtur när de politiska prioriteringarna läggs fast. Görs inte detta, eller dras företagandet in i den politiska debattens oändliga jämlikhets och rättvisetrauma, kommer kampen mot arbetslösheten att misslyckas. Företagen är arbetets första frontlinje. De avancerade kunskaperna är den andra. Få tendenser är så internationellt tydliga som att kunskapsintensiteten världen över tilltar. Det ställer krav på alla medarbetares utbildning och kompetens. Men det ställer också krav på sådana förutsättningar för den industriella utvecklingen att det allra bästa kan hävda sig särskilt väl. Sverige har i dag dess värre en industristruktur som inte är tillräckligt anpassad för den nya tidens kunskapskrav. För få företag finns i den internationella kunskapsmässiga fronten. Läkemedels och elektronikindustrin är för ensamma. Orsakerna till att det blivit på det här sättet är flera. På staten faller emellertid åtminstone uppgiften att förstå, och helst dessutom att handla i enlighet därmed. Dagens regering, herr talman, förefaller att inte ens förstå. Handlingarna blir därefter. I stället för att ge sitt stöd till det mest avancerade brännmärks just sådant som osund elitism. Forskningen dras ner som om denna kunde jämföras med sjukförsäkringen, barnbidraget eller karensdagarna. Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, och därmed de riktiga jobben, hänger på att denna blindhet för vad som händer runt omkring oss förbyts i en klarsyn om inte minst små länders, som Sverige, konkurrensvillkor. Och klarsynen brådskar. Inte minst informationsteknologin accelererar den industriella och samhälleliga utvecklingen. Det blir lättare att halka efter och svårare att halka i kapp om man släppt taget. En högkunskapspolitik är nödvändig för att upprätthålla vårt lands konkurrenskraft. En sådan politik leder emellertid inte automatiskt - det är viktigt att understryka - till att arbetslöshetsproblemen löses. Industrin kommer inte, hur gärna den än skulle vilja det, att kunna engagera alla som vill och skall arbeta. Högkunskapspolitiken gör emellertid vårt land rikare och vidgar därmed möjligheterna för var och en av oss att ta i anspråk service och tjänster i en sådan utsträckning att arbetslösheten radikalt kan pressas tillbaka. I frigörelsen av den s.k. tjänstesektorn går den tredje frontlinjen för fler jobb. På få områden som i fråga om tjänsterna är det så tydligt att det inte saknas arbetsuppgifter som behöver utföras. Vad som saknas är emellertid villkor som gör att dessa arbeten kan utföras på marknaden. Arbetet och de som vill arbeta förhindras att finna villkor som gör att arbetet kan utföras avlönat och beskattat. Herr talman! För att detta skall vara möjligt krävs en annan syn på skatterna men också på lönestrukturen. Förändras skatte och lönevillkoren för privata tjänster kan många som i dag är på väg in i sysslolöshetens alla risker beredas riktigt arbete, förvisso på ett annorlunda sätt än t.ex. det traditionella industriarbetet men likväl riktigt och meningsfullt. Också på detta område är emellertid socialdemokraterna uppenbarligen ideologiskt blockerade. Privata tjänster blir plötsligt nästan förnedrande, som om den arbetslöshet som är de nya tjänsternas alternativ skulle vara mänskligt rimligare. Den som säger nej till en angelägen expansion av enskild tjänsteverksamhet säger i praktiken ja till arbetslöshet, inte minst för unga. Någon tredje väg finns dess värre inte tillgänglig. Mellan de två utvecklingslinjerna, högkunskapssamhället och de enskilda tjänsterna, finns utbildningen som kitt. På en alltmer rörlig arbetsmarknad skall det vara naturligt och utvecklande att byta jobb oftare än i dag. Utbildningsmöjligheter livet igenom ger den enskilde möjligheten och chansen att utvecklas, att göra karriär och att öka sin lön. Det är utbildningen som kan förhindra en skiktning av arbetsmarknaden och ett otillräckligt tillvaratagande av varje människas potential och utvecklingsförmåga. För att förverkliga en utveckling i denna riktning måste emellertid utbildningsstrukturerna göras annorlunda och de personliga utbildningsincitamenten starkare. Utbildning, förkovran, måste vara en viktig del av den enskildes eget ansvar. På staten faller uppgiften att göra det möjligt för var och en att axla detta. Också på detta område går regeringen, tyvärr, åt fel håll. Ett nödvändigt utbildningspolitiskt nytänkande har ersatts med en idémässig rigiditet som har mycket litet gemensamt med de villkor det svenska samhället nu möter. Herr talman! Om de verkliga åtgärderna för fler jobb säger arbetsmarknadsutskottets socialdemokrater nästan ingenting. Allt skall bli vid det gamla. Vetenskaplig kritik mot arbetsmarknadspolitiken viftas undan. En sådan politik, herr talman, kommer inte att klara de uppgifter man nu står inför. Den är en kapitulation, som dessutom medverkar till att ytterligare underminera tilltron till regeringen, till vårt lands ekonomiska styrka och till Sverige. I ett viktigt hänseende gör utskottets hantering av budgetpropositionen ont till och med ännu värre. När det visat sig att arbetsmarknadsministern räknat fel med nästan en och en halv miljard kronor rycker socialdemokraterna på axlarna. Budgeten försvagas. Det är precis ett sådant förhållningssätt som gör att räntan stiger och kronan faller. Och det är precis ett sådant förhållningssätt som Sverige minst av allt behöver. Herr talman! Det är svårt att frigöra sig från intrycket att regeringen är på väg att tappa kontrollen över ekonomin och att man saknar förmåga att leva sig in i de förhållanden som för framtiden kommer att vara avgörande för hur de nya jobben kommer till. Det första beror nog dessutom i hög grad på det andra. Tiden är nu mycket knapp för tillnyktring. Frågan är emellertid om regeringen är kapabel till detta. Alltför många tecken tyder på, säger jag mig och många med mig, att återställlarna redan har blivit för många. Jag ber, herr talman, med understrykande av det som framhålls i de moderata reservationerna i detta sammanhang, att få begränsa mig till att yrka bifall till den första.

Herr talman! Den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken är på väg att haverera. Regeringen har blivit fånge i sin egen retorik, och priset för detta betalas av de arbetslösa. Om det inte mycket snabbt sker en förändring av den förda politiken kommer vi i Sverige att permanenta en massarbetslöshet på drygt Jag vill mycket starkt varna för en utveckling där vi ser en 10-procentig arbetslöshet som ett normaltillstånd. Vi har en mycket stark uppgång i stora delar av ekonomin, företagens vinster är stora och exporten ökar. Trots detta ökar inte sysselsättningen. Under hösten hade vi en starkt positiv utveckling när det gäller antalet sysselsatta. Ökningen varierar något men var i storleksordningen 13 000 per månad. Men sedan årsskiftet har ökningen av antalet människor i arbete upphört. Detta anser jag är en direkt följd av socialdemokraternas felaktiga politik under hösten, dels de kraftigt ökade skatterna på lönearbete, dels de s.k. återställarna. Den tidigare regeringen hade lagt en grund för tillväxt, bättre villkor för småföretagen och ökad sysselsättning. Dessa förutsättningar är nu till stor del på väg att raseras. Utvecklingen har gått i stå. Det är ett skrämmande framtidsscenario som kan målas upp. Hur skall det gå om vi skall möta nästa lågkonjunktur om två tre år med en arbetslöshet på 10 % redan vid ingången i en sämre konjunktur? Vi måste gemensamt slå fast att arbetslöshet på denna nivå är fullständigt oacceptabel. Socialdemokraterna måste lägga retoriken på hyllan, glömma dogmerna och i stället se verkligheten sådan den är. Förslag som RAS och arbetsföretag är ingen framgångsrik väg för att skapa nya jobb. Grunden för en full sysselsättning bestäms främst inom andra politikområden än inom arbetsmarknadspolitiken. Det sker genom den ekonomiska politiken, näringspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken, utbildningspolitiken och skattepolitiken. Vi måste inom dessa områden skapa förutsättningar för en ekonomiskt hållbar utveckling som leder till välstånd och full sysselsättning i hela vårt land. Skatteväxling med permanent sänkta arbetsgivaravgifter för de mindre företagen, som finansieras med avgifter på miljöskadliga utsläpp och förbrukning av ändliga naturresurser, är en sådan åtgärd som snabbt kommer att ge nya jobb och samtidigt föra in miljöns utveckling i rätta banor. Inom den s.k. gröna sektorn kan också många nya jobb tillskapas. Vidare måste vi anpassa arbetsrätten till de små företagens förutsättningar. Vi måste få bättre villkor för provanställningar och en allmän arbetslöshetsförsäkring som undviker ständig rundgång. Detta är exempel på andra åtgärder som måste till. Herr talman! Jag vet inte om man kan tolka antalet reservationer i det föreliggande betänkandet som ett betyg på regeringens politik. Om så skulle vara fallet är det ett kraftigt underbetyg. Inte mindre än 62 reservationer och 19 särskilda yttranden är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken. Det omfattande betänkandet och det mycket stora antalet reservationer gör det naturligtvis omöjligt att kommentera allt som förtjänar att kommenteras, så jag kommer att koncentrera mig till några få punkter. Jag vill börja med ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för åldersgruppen 16 24 år är mer än dubbelt så hög som för hela den arbetsföra befolkningen. I januari i år var 82 000 ungdomar utan ordinarie jobb. I valrörelsen var ett av de socialdemokratiska slagnumren en ungdomsgaranti som skulle garantera alla ungdomar jobb eller utbildning inom 100 dagar. Detta vallöfte har nu devalverats till en målsättning utan något konkret innehåll. Ungdomspraktiken, som är en väl fungerande åtgärd, skall enligt socialdemokraterna avvecklas och bytas ut mot en ungdomsintroduktion. Det rådande systemet med ungdomspraktik fungerar bra och har i princip räddat en hel ungdomsgeneration från passivitet och bidragsberoende. Drygt 25 % av dem som lämnade ungdomspraktiken under 1994 gick direkt över i arbete och efter tre kvartal hade 44 % fått arbete. I december beslöt en majoritet i riksdagen att ungdomspraktiken skall avvecklas. En successiv neddragning sker nu, ser vi i arbetsmarknadsstatistiken. För närvarande är 49 000 ungdomar engagerade i ungdomspraktiken. Men ungdomsintroduktionen, som skall ersätta ungdomspraktiken, har av lätt förklarliga skäl inte blivit någon succé. I förra månaden uppgick antalet personer i ungdomsintroduktion bara till 2 800 stycken. Vad skall hända med alla dessa ungdomar när ungdomspraktiken upphör till halvårsskiftet och ungdomsintroduktionen inte förmår komma upp i tillnärmelsevis erforderliga volymer? Detta tycker jag är en fråga som förtjänar ett svar i dagens debatt. Håller socialdemokraterna fast vid tabellerna i propositionen om att i genomsnitt 24 000 ungdomar per månad skall vara engagerade i ungdomsintroduktion under nästa år? Hur skall man i så fall nå upp till de här volymerna? Är det egentligen inte hög tid att lägga prestigen åt sidan och bibehålla ungdomspraktiken, i stället för att kasta ut en stor mängd ungdomar i en destruktiv öppen arbetslöshet? Akademikerpraktiken är ett annat sådant här exempel. Akademikerpraktiken är också en mycket väl fungerande arbetsmarknadspolitisk åtgärd som majoriteten nu skall avveckla. Visserligen har inte akademikerpraktiken nått särskilt stora volymer, men för dem som har deltagit i åtgärden har mycket positiva resultat uppnåtts. Varför skall akademikerpraktiken avvecklas? Utskottets majoritet underkänner också indirekt sina egna åtgärder när det gäller ungdomarna. Man säger att om inga andra åtgärder finns att tillgå skall s.k. särskilda utvecklingsprogram inrättas för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år om de inte fått arbete, utbildning eller annan åtgärd inom 100 dagar. Både regeringen och utskottsmajoriteten betonar mycket starkt att detta skall vara en sistahandsåtgärd när allting annat har prövats. Trots detta beräknar man att 53 000 personer i genomsnitt skall omfattas av dessa särskilda utvecklingsprogram varje månad. För att vara en sistahandsåtgärd, när allting annat har prövats, är det en mycket stor volym. Men det beror väl på att inte ens socialdemokraterna själva tror att ungdomsintroduktionen kommer att bli särskilt omfattande. Arbetslivsutveckling, ALU, är en annan väl fungerande åtgärd som regeringen nu drastiskt vill minska. Från drygt 40 000 personer per månad till 10 000 per månad, utan att några egentliga alternativ finns. AMS förespråkar i sin senaste framställning att en volym på i storleksordningen 40 000 måste finnas kvar bara för att klara att de akuta utförsäkringsfallen kan kvalificeras för en ny a-kasseperiod. Även LO, som jag har förstått numera dikterar en stor del av arbetsmarknadspolitiken, föreslår kraftigt höjda volymer för ALU-åtgärderna jämfört med regeringens förslag. På detta område har vi i Centern samma grunduppfattning som AMS och LO. Jag tycker att det är viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt arbetar med redan kända, och väl fungerande, åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Ungdomsintroduktion, ALU och akademikerpraktik är sådana exempel. Fördelen med dessa är att de är kända. Man är väl förtrogen med dem t.ex. inom AMS och på arbetsförmedlingarna. Därför kan man arbeta mycket effektivt med dessa åtgärder. De är också kända av arbetsgivare och enskilda arbetssökande. Att av dogmatiska skäl ändra system gör att vi förlorar tempo och effektivitet. Fler människor kommer därigenom att hänvisas till den öppna arbetslösheten. En växande grupp långtidsarbetslösa hamnar i ett läge där det mer gäller att de själva skall ges möjlighet att finna vägar till arbete än att de ensidigt skall låtas vara beroende av arbetsförmedlingens resurser och bedömningar. Särskilt gäller detta för den äldre arbetskraften. Centern föreslår därför att det skall införas ett s.k. personligt rekryteringsstöd, PR. Det personliga rekryteringsstödet skall knytas direkt till den som har varit inskriven på arbetsförmedlingen i två år och är inne på sin andra a-kasseperiod. Stödet utgår utan arbetsförmedlingens beslut under sex månader så snart personen i fråga har fått en anställning med avtalsenliga villkor. För den enskilde innebär det att denne själv, med sitt rekryteringsstöd i ryggen, kan argumentera med arbetsgivaren för sitt återinträde på arbetsmarknaden. Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis är det i mycket stor utsträckning inom andra politikområden som grunden för tillväxt i sysselsättningen läggs fast. Genom arbetsmarknadspolitiken kan man förstärka eller försvåra en sådan utveckling. För oss i Centern är regional balans ett viktigt mål för den ekonomiska politiken. Dess värre finns nu ett antal förslag som i stället leder till ökad obalans. Indragningen av CSN kortet för högskolestuderande är ett sådant förslag som ytterligare befäster betydelsen av geografisk närhet till den högre utbildningen. Inom arbetsmarknadspolitikens område finns ytterligare ett exempel som kommer att leda till centralisering och ökad regional obalans, nämligen förslaget om att medelst s.k. starthjälp återigen sätta fart på flyttlassen i Sverige. Det torde vara odiskutabelt att dessa flyttlass i huvudsak kommer att gå i endast en riktning, nämligen från de mest utsatta regionerna till de mest expansiva. I vårprognosen från AMS konstateras nu att de regionala skillnaderna när det gäller tillväxten av nya jobb ökar och kommer att fortsätta öka. Om vi skall ha en regionalpolitik värd namnet krävs en helhetssyn över olika politikområden. Det går inte att med ena handen försöka stimulera företagsutveckling i skogslänen samtidigt som man med den andra handen driver resebyråverksamhet för att avfolka samma bygder. Därför är förslaget om att återigen låta flyttlassen börja rulla mycket olyckligt, men tyvärr är det inte särskilt förvånande eftersom den nuvarande regeringen redan på olika sätt har manifesterat sin centralistiska politik och sin ovilja att söka skapa regional balans i vårt land. Herr talman! Om vi inte skall hamna i en oacceptabel situation med en permanent massarbetslöshet måste socialdemokraterna nu lägga retoriken på hyllan. Det måste till en politik för en ekonomisk tillväxt och en lägre ränta. Vi måste få ett väsentligt bättre klimat för små och nyföretagande i vårt land, och vi behöver en effektiv arbetsmarknadspolitik. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga de reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande som jag har undertecknat, men med hänsyn till arbetssituationen i kammaren nöjer jag mig med att konkret yrka bifall till reservationerna nr 2 och 55.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande, som vi nu har att ta ställning till, kan med fog betraktas som utskottets viktigaste dokument. Man skulle kunna säga att det är ett dyrt dokument. 98 miljarder kronor kostar den svenska arbetsmarknadspolitiken just nu, inklusive a-kassorna. Det är nästan 100 miljarder kronor. Tanken svindlar. Det är nödvändiga men alltför stora belopp. Detta betänkande kommer att beröra de hundratusentals människor i vårt land som nu går utan arbete och inget hellre önskar än att få ett jobb att gå till. Dagens beslut borde innebära en uppfyllan av en sådan önskan. Men trots den stora satsningen på arbetsmarknadspolitiken har vi inga garantier för en hög sysselsättning och en låg arbetslöshet. Detta är säkerligen någonting som också regeringen önskar, men åtgärderna och förändringarna har sådana uppenbara brister att en hög arbetslöshet kommer att gälla under en lång tid. Socialdemokraterna hade valbudskap om den alltför höga arbetslösheten, som man då lastade den förra regeringen för. Den ser ut att cementeras på ett mycket olyckligt sätt. Problemet för den socialdemokratiska regeringen är tvåfaldigt. Det handlar självfallet om den svåra konjunkturen men framför allt om de många illusionerna, det myckna önsketänkandet och de många fiendebilderna. Verkligheten har blivit regeringens svåraste fiende. I dag har räntan gått i höjden. Kronan är på väg ner, om inte riktigt i avgrunden så alltför djupt. Man kan fråga sig, fru talman, vad det har med dagens ärende och debatt att göra. Jo, det här slår mycket hårt mot statens budget och alla hushållsportmonnäer. Förtroendet för Sveriges förmåga att häva sig ur vågdalen betvivlas av omvärlden. Detta slår hårt mot vår arbetsmarknad. Det är de långtidsarbetslösa, de många ungdomarna utan arbete och de handikappade och invandrarna, som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, som främst får betala det höga priset. Fru talman! Det finns ändå anledning att erinra om den gemensamma syn på arbetsmarknadspolitiken som finns inom utskottet, främst när det gäller den s.k. arbetslinjen. Vidare handlar det om andra politikområden. Den ekonomiska politiken blir ändå högst avgörande för sysselsättningen. Arbetsmarknadspolitiken i sig skapar inga nya långsiktiga riktiga jobb. Men den har en avgörande betydelse när det gäller att människor skall kunna behålla kontakten med arbetslivet och genom utbildning, praktik och på annat sätt bli bättre rustade för en framtida arbetsmarknad. Arbetsmarknadsutskottet har sedan många år haft en tradition att i texten lägga fast en gemensam grund för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Jag tror, fru talman, att det har varit en styrka. Därför beklagar jag att inte alla har kunnat ställa upp på denna traditionella linje. Moderata samlingspartiet har valt att gå loss redan i upptakten av detta betänkande. Folkpartiet anser att arbetslösheten går att bringa ned men endast med en politik för tillväxt kombinerad med en offensiv arbetsmarknadspolitik. Hindren för företagande, särskilt för små och nya företag, måste undanröjas. I den delen bör alltså arbetsrätten återgå till den ordning som rådde under förra året, just i syfte att underlätta för små och nystartade företag. Vi liberaler anser att rörligheten på arbetsmarknaden är viktig för arbetsmarknadspolitiken. Genom utbildningsinsatser underlättas den yrkesmässiga rörligheten. Men den geografiska rörligheten behöver också öka i landet, även om det inte får ske till priset av en gammaldags flyttlasspolitik. Låt oss se på den framtida arbetsmarknaden! Jag tror att den kommer att ställa helt andra krav på oss i arbetslivet. Man får räkna med att praktiskt taget ständigt utbilda sig. Den tekniska utvecklingen går nu så snabbt att det, om man skall ha en plats på den framtida arbetsmarknaden, blir nödvändigt att i verklig mening vara flexibel, att kunna byta arbetsuppgifter och anpassa sig till nya tekniska rön och tillämpningar. Fru talman! Många grupper har det svårt på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt invandrare, handikappade, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi vet att alla dessa grupper har mycket svårt att komma in på en öppen arbetsmarknad. Detta blir högst påtagligt i en lågkonjunktur. Andelen medelålders och äldre arbetslösa har t.ex. blivit allt större. Det är viktigt att alla dessa gruppers behov uppmärksammas genom en aktiv politik. Därför är det också med tillfredsställelse som vi kan notera att man på ideell och facklig väg aktualiserar de äldre arbetstagarnas problem och möjligheter. Projektet 50+ är därför värdefullt, inte minst när det gäller att motarbeta en attityd som innebär att man också i arbetslivet drabbas av en slit-och-slängmentalitet. Det kan inte sägas för ofta att en fungerande arbetsmarknad kräver tre rejäla ben för att kunna stå stadigt. Det krävs först och främst en aktiv arbetsmarknadspolitik men också ett positivt näringsklimat och sanerade och sunda statsfinanser. Därför är det så ödesdigert att förtroendet för svensk ekonomisk politik är i fallande. Därmed dras också kronans värde nedåt, som jag nyss sade. Detta leder i sin tur till ökade räntor, allt dyrare kostnader för investeringar och lån. Till detta kommer det exempel som jag nämnde, nämligen återställaren inom arbetsrätten. Det är en inte alltför stor förändring, men psykologiskt är den mycket negativ när det gäller företags möjligheter att nyanställa och expandera. I dagsläget måste vi konstatera att situationen är mycket allvarlig. Arbetslösheten har bara marginellt gått ned under det dryga halvår som den nya regeringen har styrt landet. Några snabba förändringar till det bättre, som man bibringats uppfattning om i valrörelsen, har vi inte sett till. Socialdemokraterna säger sig ha försökt hitta nya sätt att möta arbetslösheten. Det talas om ungdomsintroduktion, arbetsföretag, Riktat arbetsmarknadsstöd, RAS, m.m. I sin iver att hitta nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslår man slopande av redan väl etablerade och med gott resultat prövade åtgärder såsom ungdomspraktik och akademikerpraktik och en kraftig neddragning av ALU-platser. Dessa kast mellan olika åtgärder är definitivt inte bra, varken för dem som ytterst berörs, de arbetslösa, eller för arbetsgivaren eller tjänstemännen inom arbetsförmedlingen. Nu har vi en flora av åtgärder, och de är svåra att hålla isär. En del är byråkratiskt tunga, och det hela blir minst sagt förvirrande för de inblandade parterna. Jag tror, fru talman, att det är en förenkling vi behöver, färre åtgärder men enkla och tydliga och med bevisligen god effekt. Det är sådana åtgärder som nu behöver sättas in. Folkpartiet har på vitala punkter i arbetsmarknadspolitiken en annan uppfattning än den som utskottsmajoriteten nu förordar. Det gäller rekryteringsstödet, som vi anser har varit en mycket effektiv åtgärd. Vi anser att stödet skall kunna lämnas till samtliga arbetslösa, och därför har vi föreslagit drygt Folkpartiet vill också öka volymen av invandrarpraktiken till att omfatta 8 000 platser i månaden. Invandrarpraktiken är en viktig åtgärd, som syftar till att få ut invandrarna i arbetslivet. Skall vi bryta segregationen på arbetsmarknaden krävs det att vi aktivt satsar på att få ut de många nya svenskarna på den öppna arbetsmarknaden, och den vägen går ofta över just invandrarpraktiken. För ungdomar föreslår regeringen att särskilda utvecklingsprogram införs. Vi säger nej till programmen och föreslår i stället att ungdomspraktiken skall vara kvar. Den har fungerat väl, och en allt större del av praktikanterna har kunnat gå direkt från praktiken till riktigt arbete. Utan ungdomspraktiken hade vi haft en mycket svårare situation för de unga på arbetsmarknaden i dag. Därför är det förståeligt att många arbetsförmedlare, socialarbetare och föräldrar, för att inte tala om ungdomarna själva, bävar inför sommaren och hösten, då regeringen avskaffar ungdomspraktiken. Detsamma gäller den akademikerpraktik som regeringen vill ta bort fast arbetslösheten bland just akademikerna fortfarande är osedvanligt hög. Siffror från AMS visar att 40 % av dem som lämnade akademikerpraktiken under det senaste halvåret gick direkt till ett riktigt jobb. Det är en mycket bra siffra, som klart och tydligt visar att just denna praktik borde få vara kvar. Arbetslivsutveckling, ALU, tillkom under lågkonjunkturens svåraste punkt under hösten 1992. Det skedde i samband med krisuppgörelsen mellan dåvarande regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. ALU är tänkt som en sista åtgärd när arbetslösheten är hög, och det är mot den bakgrunden som ALU skall ses. Folkpartiet kan acceptera att volymen dras ned när sysselsättningen förbättras, men den kraftiga neddragning som regeringen nu förordar är alltför häftig. Så till en fråga som har mycket av ideologisk laddning i sig. Det gäller den statliga a-kassan, som den förra regeringen föreslog och riksdagen ställde sig bakom. Socialdemokraterna hade drivit en hård kampanj mot denna a-kassa, och det ledde också till att man i valet band upp sig mycket hårt för att avskaffa den obligatoriska och allmänna arbetslöshetskassan i statlig regi. Det var, fru talman, olyckligt att Socialdemokraterna genomdrev en återgång till det system som gällde före den 1 juli 1994. Vi hade ju äntligen fått en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Nu är vi tillbaka till den första rutan. Den andra frågan med ideologisk laddning gäller egenavgifterna till a-kassan. Den förra borgerliga regeringen beslöt att införa egenavgifter om två procentenheter. Också detta beslut återställdes, som så mycket annat, av den nytillträdda regeringen i höstas. Men, fru talman, arbetstagarna och medborgarna slipper för den skulle inte betala egenavgifter. De två procentenheterna belastar i stället sjukförsäkringsavgiften, detta för att regeringen förmodligen är rädd för att stöta sig med en facklig topphierarki genom att ta ut egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringen. Folkpartiet anser att det vore mer ärligt mot medborgarna att ta ut egenavgiften i a-kassan i stället för att dölja avgiften i en annan social försäkring. Människor får ju betala lika mycket i egenavgift oavsett var avgiften tas ut. Den obligatoriska a-kassan har ett stort värde i sig. När nu regeringen och arbetsmarknadsministern grubblar på dessa frågor gäller det att övervinna den ideologiska motvilja som finns inom partiet mot att reformera a-kassan. Det vore en saklig, god insats att ompröva detta beslut i positiv riktning. När alla andra socialförsäkringar i Sverige är allmänna och obligatoriska borde också a-kassan ha samma grundfundament i sin konstruktion. Också återställandet av arbetsrätten måste betraktas som ett olyckligt beslut. Faktum var ju att en mycket måttfull ändring av LAS basunerades ut som ett allvarligt hot mot hela arbetsrätten, och därför blev detta en av de återställare som raskt måste genomdrivas efter regeringsskiftet. Nu tror jag, fru talman, att det både inom det egna ledet och i fackföreningsrörelsen i stort finns människor som i dag beklagar dessa återställare. Det har t.o.m. sagts att det från många synpunkter hade varit bra för sysselsättningen om t.ex. arbetsgivarna hade kunnat fortsätta att provanställa i upp till tolv månader i stället för att tiden har halverats till att åter bli sex månader. Jag har i många sammanhang från denna talarstol påmint om betydelsen från social och mänsklig synpunkt av att människor känner sig efterfrågade och behövda i arbetslivet. Läget är bekymmersamt för många grupper. Ett särskilt stort ansvar vilar på riksdagen när det gäller ungdomarna. Det är nödvändigt att ge dem chansen att komma ut på arbetsmarknaden, och därför borde ungdomspraktiken omprövas och behållas. Ungdomsintroduktionen har ju inte tillnärmelsevis fått den omfattning som regeringen påstod att den skulle få när åtgärden infördes vid senaste årsskiftet. Fru talman! Det finns knappast någonting i vår tillvaro som är isolerat. Det gäller relationen med andra länder och andra människor, men det gäller också i vårt land på arbetsmarknadens område. Näringspolitikens upprustning och aktivering är angelägen för en god arbetsmarknad. En satsning på småföretag och nyföretagande är där en kungsväg. Det är viktigt att vi återskapar förtroendet för svensk ekonomi. Det löses inte med inhemska skattehöjningar eller pålagor för företagen. Tillväxten behöver komma till stånd och därmed också en sysselsättningsökning. Inom Folkpartiet tror vi att det också på arbetsmarknadspolitikens område behövs åtgärder som bygger på en socialliberal grund. Detta kan man utläsa av de alternativförslag som Folkpartiet lägger fram på vissa områden och särskilda punkter i detta stora betänkande. Sammantaget handlar det om en starkt social präglad syn på arbetsliv och på människor, det är en arbetsmarknadspolitik som sätter individen i centrum och inte låter grupp eller kollektiv få företräde. Men det är också en politik som inser den sociala marknadsekonomins värde och nödvändighet, som hävdar att tillväxt är nödvändigt för att vi skall orka bära kostnaderna för en ekonomisk välfärd. Men denna tillväxt måste klart kopplas till ett ekologiskt ansvar med tydliga miljöpolitiska förtecken. Folkpartiet står bakom de reservationer vi har fogat till betänkandet, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna nr 3, 18, 33, 41 och 55. Fru talman! Vi behöver en arbetsmarknadspolitik som står för kontinuitet och solidaritet men också för den goda förnyelsen.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna har en vision om ett ekologiskt och social samhälle där människor känner delaktighet och där människovärdet finns i att leva och uppleva sin omgivning som någonting man själv är med och skapar och där inte naturen lider skada av ett alltför stort uttag av resurser och råvaror. Effektivitet skall i framtidens samhälle kunna mätas i ekologiska och sociala värden. Energi och materialomvandlingen skall användas på ett för naturen, och därmed för människan, långsiktigt effektivt sätt. Miljöpartiet föreslog 1982 en skatteväxling. Det innebär att arbetsgivaravgiften sänks, och skatten på energi och utsläpp av miljöfarliga ämnen höjs i samma grad. Energiskatten på fossila bränslen och uran samt koldioxid skall höjas till en nivå på 100 miljarder kronor under en tid av tio år. Vi vill att skatteväxlingen skall ske på lång sikt så att näringslivet får långsiktiga spelregler för att kunna investera i rätt tid. En skatteväxling som sker på det sätt Miljöpartiet vill beräknas kunna generera ca 300 000 nya jobb. En generellt sänkt arbetsgivaravgift medför att det blir ekonomiskt lönsamt för företag att anställa mer människor. Effektivisering och rationalisering har inneburit, att även om industrin och främst då exportindustrin får fler order och mer att göra kommer det ändå bara fram marginellt fler jobb. Höjda energiskatter gör att alternativ energiproduktion med biobränslen, vindkraft och solvärme stimuleras. Energieffektivisering är ett viktigt instrument för att komma till rätta med överuttag av naturresurser, och energieffektivisering stimuleras också av höjda energiskatter. Återvinning av material kommer att löna sig, och tillsammans med återanvändning av produkter för det det kretsloppsanpassade samhället närmare. Fru talman! Miljöpartiet vill verka för att s.k. gröna jobb kommer att utvecklas. En miljövänlig produktion skapar arbetstillfällen och ger bättre arbetsvillkor än t.ex. energiproduktion i kärnkraftverk. Vid produktion av varor och tjänster inom områden som solvärme, lågenergilampor, kraftvärmeverk och återvinningsanläggningar hotas inte arbetares hälsa och närliggande samhällen genom radioaktiva utsläpp och strålning och risk för Tjernobylliknande olyckor. World Watch Institute visar att kärnkraft är den energiform som skapar minst antal arbetstillfällen i förhållande till spenderat kapital. Att producera 1 000 gigawattimmar el per år kräver 100 arbetare i ett kärnkraftverk, 116 i ett kolkraftverk men 248 i ett solvärmekraftverk, således en och halv gång mer i alternativ energiproduktion än i ett kärnkraftverk. Flera undersökningar visar inte bara på ekonomiska fördelar utan också på en potential för nya arbetstillfällen vid alternativ energiproduktion innefattande gröna jobb. En summa som är investerad i energieffektivisering är tre gånger så effektiv vad gäller BNP och arbetstillfällen som samma summa investerad i ökad energiproduktion. En grön offentlig sektor skulle kunna skapas genom att resurser överförs från traditionella arbeten till gröna arbeten i statliga företag inom t.ex. energisektorn och militära sektorn. Gröna arbeten ger jobb inom byggbranschen genom satsning på ekologisk byggnation, reparation och ombyggnad. Arbetsintensiva och meningsfulla jobb byggs upp genom återvinningsanläggningar, nyproduktion av lågenergiförbrukande och miljövänliga produkter. Fru talman! Flyttbidragen som föreslås i propositionen medverkar till att människor flyttar ut från den egna regionen, som då oftast är svagare och i stället skulle behöva stöd till en satsning på fler arbetstillfällen. Svagare kommuner mister en framtida arbetskraft, och arbetskraften flyttar till storstadsregionerna. Miljöpartiet säger därför nej till en sådan flyttlasspolitik. Ett bidrag till att få ner den höga arbetslösheten är att införa ett sabbatsår under en arbetsperiod i livet. Under ett år skall det kunna ges tjänstledighet för att ge någon arbetslös arbete, och den som gör detta skall kunna uppbära 80 % av ordinarie arbetslöshetsförsäkring. Men arbetsgivaren måste då enligt Miljöpartiets förslag anställa någon som är anmäld arbetslös i stället. Detta blir en besparing för staten, då tjänstledigheten kostar 20 % mindre än arbetslöshet. Tjänstledigheten skall kunna utnyttjas till att vara hemma hos sina barn, till att studera eller resa. Valet skall vara den tjänstlediges eget. I storleksordningen 70 000 jobb skulle på detta sätt kunna genereras. Fru talman! Åtgärden att ta bort a-kassan för ungdomar under 20 år vill inte Miljöpartiet medverka till. Utskottet har ju i denna fråga tänkt gå emot regeringens förslag och föreslår att a-kassan får vara kvar. För att bekosta den tänkta besparingen på 250 miljoner kronor under ett år vill utskottet i stället sänka ersättningen för de deltidsarbetslösa som av arbetsbrist tvingats gå ner till fyra dagar i veckan. Då säger reglerna att det är tillåtet att få arbetslöshetskassa för den femte dagen. Hälften av dagersättningen vill utskottet ta bort. Detta inkomstbortfall betyder mycket för de grupper som drabbas. SKTF visar i en nyligen utgiven rapport hur deltidsarbetslösheten ökar i Sverige. Deltidsarbetet kommer, fruktar man, att bli 90-talets kvinnofälla. Deltidsarbetet finns inom typiska lågt betalda kvinnoyrken - städning, äldrevård och på handelns område. 45 % av kvinnorna arbetar deltid, medan motsvarande siffra för männen är 10 %. Privatiseringen inom kommunal verksamhet har medfört att deltidsarbetet har ökat inom denna sektor. För att spara pengar och kunna komma i ett bra förhandlingsläge minskar man arbetstiden, och det blir i stor utsträckning kvinnorna som drabbas och som inte kan få heltid. Miljöpartiet har i ett särskilt yttrande tagit upp konsekvenserna av att spara på dem som tvingats bli deltidsarbetslösa, och vi skulle vilja se en analys av denna besparing och konsekvenserna av den, kanske i den utredning om arbetslöshetsförsäkringen som pågår. Ett sätt att få arbetsgivare att anställa ungdomar är att slopa arbetsgivaravgiften under det första året. Det föreslår Miljöpartiet i sin arbetsmarknadspolitiska motion. Fru talman! En verkningsfull reform för att sänka de stora arbetslöshetstalen är att införa en arbetstidsförkortning. Arbetstiden förändrades i och med industrialismens inträde. Då började människorna att arbeta allt längre tid. Det dröjde ända till 1919 innan arbetstiden lagreglerades. På 50 och 60-talen sänktes tiden, och 1970 fick vi 40-timmars normalarbetsvecka. På 25 år har inget hänt på detta område i Sverige men däremot internationellt. Sverige ligger nu på tolfte plats i Europa när det gäller bl.a. arbetstiden inom metallindustrin. Miljöpartiet har sedan 1981 drivit kravet om sänkt arbetstid, och flera andra partier har det på sitt program. Genom att dela på jobben skapar man ca Arbetstidsförkortningar inom flera länder i Europa visar att balansen i samhället ökar och att människor mår bättre av sänkt arbetstid. Livskvaliteten ökar när normalarbetstiden sänks. Detta gäller både för arbetslösa och för dem som hotas av arbetslöshet. Ökad fritid ökar möjligheterna för egenarbete, reparation, m.m. Detta upplevs som en ökning av välfärden genom att tiden för familj och vänner också blir större. Fru talman! En arbetstidsförkortning är en bra förutsättning för ökad jämställdhet. Den jämnar ut skillnaderna i arbetstid mellan kvinnor och män. Kvinnorna arbetar ofta deltid, och männen kan då genom en sänkt arbetstid ta mer ansvar för hem, barn och familj. Viktigt är att arbetsskadorna i form av belastningsskador minskar. Sjukskrivningarna minskar och medför på så sätt besparingar för samhället. En arbetstidsförkortning innebär en besparing på ca 2,8 miljarder. Miljöpartiet kan därför sänka bidragsandelen till arbetslöshetsersättningen med denna summa. Miljöpartiet vill inte att arbetslösheten låses fast på en hög nivå utan vill med hjälp av en arbetstid som sänkts till 35 timmar i veckan från hösten 1995 få en effekt av ökad sysselsättning. Genomförs en skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter blir det också lättare för företagen med en arbetstidsförkortning. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservationerna 7, 22, 34, och 58. För att spara tid har jag då inte yrkat bifall till alla Miljöpartiets reservationer.

Fru talman! Läget på arbetsmarknaden är ju fortfarande synnerligen allvarligt. När hög arbetslöshet består och AMS prognoser blir dystrare inser ju var och en att vårt land står inför utomordentliga svårigheter om ingenting händer innan nästa lågkonjunktur kommer - för att inte tala om alla arbetslösa vars hopp om att i en högkonjunktur få ett jobb nu kan komma att grusas. Läget är så allvarligt att vi från de olika partiernas sida borde lägga åt sidan vad som varit och på ett bättre sätt söka ta till vara och göra någonting konstruktivt av den gemensamma strävan som ändå finns att skapa förutsättningar för att få fram fler jobb. Jag skulle i och för sig i den här debatten - precis som tidigare talare - kunna redovisa mitt eget partis ståndpunkt och plädera för olika reservationer som jag och kristdemokraterna står bakom. Det saknas inte anledning att klandra regeringen och arbetsmarknadsministern för den politik som har förts efter regeringsskiftet, inte minst mot bakgrund av vad som sades i valrörelsen. Jag skulle kunna räkna upp den senaste tidens tidningsrubriker som handlar om fiaskon för ministerns olika åtgärder och att regeringen inte skapar några nya jobb. Jag har en hel mapp med tidningsurklipp i min bänk. Men vad gagnar det i dag? Om ord kunde få flera i arbete - ord som uttalats i denna kammare - skulle vi inte ha så stora problem. Det är faktiskt handling som gäller. I det sammanhanget måste jag också säga att det var litet patetiskt att höra Per Unckel här i dag. För någon dag sedan föreslog han ett politiskt samarbete mellan Moderater och Socialdemokrater. I dag skåpar han ut regeringens politik på samtliga de politikområden han hann med att avverka. Skapar det ett förtroende? Ger det signaler till marknaden om vilja till samarbete för landets bästa? Menade Per Unckel något när han talade om samarbete, eller var det bara ett spel för gallerierna? Delar av regeringens arbetsmarknadspolitik ställer vi kristdemokrater upp på, och det framgår också av betänkandet. Men det är den generella politiken gentemot företagen som är skadlig, och tunga inslag i arbetsmarknadsåtgärderna är misslyckade. Men vad gagnar det de arbetslösa om vi som vanligt står här och träter? Det ger faktiskt inga jobb. Fru talman! Jag skulle önska att regeringen och arbetsmarknadsministern här i dag skulle kunna säga något i stil med att alla deras förslag kanske inte är så lysande och att det kanske finns anledning att fundera över en del av oppositionens synpunkter. Tänk om Anders Sundström kunde säga att vi tillsammans med oppositionen nu snabbt måste få ett annat klimat i det politiska systemet så att företagarna kan känna trygghet och framtidstro. Vi måste helt enkelt skapa ett nytt förtroende för politiken, så att vi får stabila spelregler som gör att man investerar och vågar anställa. Arbetsmarknadsministern har haft en tuff tid med berättigad kritik av de förslag han har lagt fram. Samtidigt skall ändå sägas att just hans arbetsområde är besvärligt. Jag tror inte att någon i denna kammare med säkerhet kan säga att han eller hon skulle kunna klara det här arbetet bättre. Tänk om ministern nu kunde bjuda till ett slags rundabordssamtal om sysselsättningen, där vi från de olika partierna får ge och ta med ambitionen att göra något sammanhållet gemensamt som är bra för företagen och som kan skapa bättre förutsättningar att få arbetslösa i arbete. Fru talman! Från kristdemokraternas sida har vi en rad förslag när det gäller den generella ekonomiska politiken som kan skapa ett bättre företagsklimat. Vi har en rad förslag på arbetsmarknadspolitikens område. Jag kan gärna redovisa dem här i kammaren. Jag har gjort det förr. I dag önskar jag dock att debatten mera skulle kunna handla om vilka möjligheter som finns att gemensamt skapa ökat förtroende för politiken - både den generella politiken gentemot företagarna och den allmänna arbetsmarknadspolitiken. Vårt land befinner sig i en svår ekonomisk kris. Precis innan jag gick ner till debatten tog jag ut de senaste nyhetstelegrammen. Det talas om att den svenska kronan har rasat till nya bottennivåer. Det talas om fritt fall. Det sägs att de finansiella marknaderna nu väntar på nya politiska initiativ för att vända på utvecklingen. Det sägs att det här landet blöder och att det behövs allt större plåsterlappar för att stoppa blodflödet. Man säger i kommentarerna i dag att de prognoser som släpps nu, senast av Konjunkturinstitutet, är skrattretande. De utgår från valutakurser och räntor som ligger långt ifrån dagens verklighet. Men det är dagens verklighet som gäller. Verkligheten är att vi fortsatt har alltför höga arbetslöshetstal. Det krävs nu handling för att bryta det dödläge som har uppstått. Fru talman! Innan jag avslutar mitt anförande vill jag i det här sammanhanget lyfta fram ett par aspekter ur kds reservationer till betänkandet. När det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning yrkar jag bifall till reservation 6, där kristdemokraternas samlade politik har redovisats summariskt. På en punkt i den reservationen är jag synnerligen angelägen om att få ett besked. Det gäller länsarbetsnämndernas möjlighet att kunna erbjuda personal inom kommuner och landsting utbildning när de annars skulle friställas. Detta är något som den tidigare riksdagsmajoriteten stod för. Jag har också tidigt fört en frågedebatt med arbetsmarknadsministern i denna fråga. Det hänvisades då till kommande kompletteringsproposition. Redan då påpekade jag att det är för sent, eftersom avtal går ut under våren. Fru talman! I Norrköping, som jag kommer ifrån, har den socialdemokratiska kommunledningen nu deklarerat att det krävs omfattande uppsägningar. Om inget görs innebär det tvärtemot vad Socialdemokraterna sade i valrörelsen att kommunalt anställda körs ut i öppen arbetslöshet. I dag har ministern en möjlighet att ge ett besked. På den här punkten brådskar det. Vi kan inte vänta på kompletteringspropositionen för att se om den innehåller något positivt. Det vore ett steg på väg mot ökat samförstånd om det kunde ges ett besked här om att ministern är beredd att arbeta för att den här utbildningsmöjligheten för uppsägningshotad offentligt anställd personal kommer att finns kvar. Fru talman! I övrigt står vi kristdemokrater bakom ytterligare sju reservationer, även om jag för tids vinnande inte yrkar bifall till dem alla. Bland reservationerna vill jag lyfta fram de som handlar om ungdomsåtgärderna och akademikerpraktiken. Det är beklagligt att regeringen avvecklar fungerande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är denna, som jag ser det, onödiga ryckighet som man måste ifrågasätta. Dessutom skadar den ungdomars möjlighet att få arbete. I den frågedebatt om ungdomsåtgärder som hölls här i går med Rose-Marie Frebran från kds sida, hänvisade arbetsmarknadsministern till den kommande sysselsättningspropositionen. Också på denna punkt har ministern nu en möjlighet att skapa ett ökat samförstånd genom att säga att det kanske inte var så lyckat att avskaffa dessa praktikåtgärder och att man kanske skall se över detta igen och utveckla praktiksystemet för att säkerställa att ungdomar verkligen får sysselsättning. Den här typen av litet ändrad attityd från regeringens sida skulle kunna innebära det slags besked som skulle kunna öka förutsättningarna att åstadkomma samling kring vår gemensamma vision, nämligen att med alla till buds stående medel pressa tillbaka arbetslösheten. Vi måste lyckas med detta för landets ekonomis skull, men framför allt för att alla de som i dag går arbetslösa skall kunna känna framtidstro och få möjlighet att få ett arbete.

Fru talman! Arbetsmarknadspolitiken har under den senaste tiden debatterats mycket flitigt här i kammaren. Den har också debatterats utanför riksdagen. Debatterna skulle egentligen ha handlat om förslaget om ett riktat anställningsstöd, men de utvecklades i stället till att gälla andra områden inom arbetsmarknadspolitiken. Skälet till detta, vilket jag nämnde i debatterna, är med all sannolikhet att oppositionen stod ganska tomhänt utan något eget alternativ. Då blev naturligtvis anfall bästa försvar. På så sätt undviker man att bli granskad själv och föremål för kritik. I stället fokuserades debatten på person och inte på sak. Fru talman! Jag har inte tänkt starta en ny debatt om riktat anställningsstöd, men låt mig ändå kortfattat upprepa vad jag har sagt tidigare. När 350 000 människor är öppet arbetslösa måste alla nya vägar prövas, och vi socialdemokrater är inte ensamma om att pröva den här idén. I Frankrike har det blivit en stor fråga i valrörelsen. I Tyskland utökas det riktade anställningsstödet. Den tyska regeringens mål är att 180 000 människor skall få jobb till en kostnad av 15 miljarder kronor. Detta, fru talman, sker i politisk enighet. Det verkar vara en viss skillnad mellan borgerliga företrädare i Tyskland och i Sverige. I Tyskland verkar det som om omsorgen om de arbetslösa är viktigare än politiskt käbbel. Fru talman! Förra veckan läste jag t.o.m. att länsarbetsnämndsdirektören nu tycker att det riktade anställningsstödet är bra. Det är dock inte bara här i kammaren som det har förts en debatt om arbetsmarknadspolitiken. I januari presenterade en grupp amerikanska ekonomer, på beställning av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - SNS, en rapport där men menade att den svenska arbetsmarknadspolitiken är onödig. I Dagens Nyheter har det hävdats att AMS program för tiotals miljarder kronor borde halveras. För några veckor sedan presenterade tre utländska forskare en rapport för den arbetsmarknadspolitiska utredningen. I rapporten slås fast att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen skall sänkas till 60 %, att arbetsmarknadsutbildningen skall läggas ner och att ungdomslöner och kollektivavtal för ungdomar skall avskaffas. Fru talman! Man vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser en sådan här rapport. Rapporten är gjord av utländska forskare som representerar länder som ligger ljusår efter svensk arbetsmarknadspolitik och som inte har lyckats klara av att lösa sina egna problem på hemmaplan. Det är forskare som inte ens bryr sig om att sätta sig in i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar innan de gör uttalanden i stor skala. Det är forskare som tar förhållandena i USA som exempel på hur det går till att få ner arbetslösheten. Men fattigdomstalen i USA är avskräckande. Precis som i det gamla Fattigdomssverige skyfflar man där arbetslöshet och fattigdomsproblem från delstat till delstat. Nog är ambitionen från den arbetsmarknadspolitiska utredningen god, men det dokument som har lämnats till utredningen utstrålar endast ett löjets skimmer som ingen mer än möjligen moderaterna och Per Unckel kan ta på allvar. Jag tror att det hade varit bättre att använda 100 000-tals kronor till vettigare forskningsobjekt än detta. Det är bra att arbetsmarknadspolitiken diskuteras. Det tycker vi socialdemokrater är bra. En av de viktigaste politiska uppgifterna är nu att få ner arbetslöshetstalen. Det tror jag att alla är överens om. Vi står nu vid ett vägskäl när det gäller svensk arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. Det är nu vi har chansen att pressa ner arbetslöshetstalen. Missar vi den chansen och går in i nästa lågkonjunktur med fortsatt hög arbetslöshet blir konsekvenserna förödande. Då riskerar vi att hamna i en massarbetslöshet som får ohållbara sociala och samhällsekonomiska konsekvenser. Fru talman! Dagens stora arbetsmarknadspolitiska betänkande bygger på regeringens program En nation i arbete. Det redovisades i budgetpropositionen. Det är förslag som bygger på en omläggning av arbetsmarknadspolitiken så att vi går från passivitet till aktivitet och från upprätthållande försvar till åtgärder för att stärka sysselsättning, tillväxt och företagande. Jag vill erinra en del av ledamöterna här om att under den borgerliga regeringen användes ungefär två tredjedelar av arbetsmarknadsmedlen till kontantstöd och bara en tredjedel till aktiva åtgärder. Nu blir proportionerna omvända. Ungefär 75 miljarder kronor satsas på att få ner arbetslösheten. Av dessa medel går drygt 50 miljarder till aktiva åtgärder och resten till kontantstöd. Av både mänskliga och samhällsekonomiska skäl är det viktigt att arbetslösa inte förs in i ett passivt bidragsberoende utan på olika sätt är aktiva, t.ex. i utbildning, praktik eller annat som så småningom leder till ordinarie jobb. Majoritetsskrivningen i utskottets betänkande slår också fast detta. Grunderna för den svenska arbetsmarknadspolitiken ligger sedan lång tid tillbaka fast. En av grundpelarna är, som jag nämnt, en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det som vi i många år kallat för arbetslinjen gäller alltjämt för alla grupper i samhället, oavsett om det handlar om invandrare, handikappade eller andra grupper. Vi är också överens i utskottets betänkande om att arbetsmarknadspolitiken i sig själv inte är ett tillräckligt instrument för att ge sysselsättning och tillväxt. Här måste vi samverka med andra politikområden. Det gäller inte minst den ekonomiska politiken. Konjunkturerna går nu uppåt, och antalet människor som är arbetslösa eller omfattas av s.k. åtgärder minskar, visserligen långsamt men ändå. Det är nu dags att sätta in åtgärder för att bryta den onda cirkeln i ekonomin och ta till vara konjunkturuppgången så att bl.a. tillväxten stärks. Näringslivet ges faktiskt förutsättningar att kunna expandera. Därigenom kan vi få en uthållig tillväxt och öka sysselsättningen. Tillväxten är grunden för den ekonomiska utveckling som ger människor arbete och ökar välfärden. Det är dock viktigt att relatera denna tillväxt till en miljöinriktad arbetsmarknadspolitik. Det finns t.ex. önskemål om överföring av resurser från traditionella arbeten till s.k. gröna arbeten. Detta ligger väl i linje med den förda politiken när det gäller miljöinvesteringar. När det gäller jämställdhetsdelen i betänkandet och i arbetslivet finns det ännu mycket att göra. Målet finns klart uttryckt i budgetpropositionen. Utskottet förutsätter att regeringskansliet såväl som AMS tar tag i problemet med diskriminerande löneskillnader. Utskottet har även gett Riksdagens revisorer förslag om att granska jämställdhetsarbetet inom arbetsmarknaden. Hur sysselsättningen kommer att utvecklas är, som jag sade, en ödesfråga. Långtidsutredningen har gjort den bedömningen att det finns en påtaglig risk för att arbetslöshetens återgång kommer att ta längre tid än en konjunkturcykel. Deras prognoser ger vid handen att arbetslösheten år 2010 uppgår till 5 %, därtill kommer 2,5 % i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Långtidsutredningen säger att denna nedgång av arbetslösheten till 2010 förutsätter åtgärder både på samhällsekonomins och på arbetsmarknadspolitikens område. Jag har inte tänkt att ytterligare kommentera dessa siffror. Eftersom nästa talare är arbetsmarknadsministern förutsätter jag att han själv kan redovisa regeringens bedömningar. Utskottet ansluter sig till regeringens handlingsplan som innebär en balanserad förskjutning av de arbetmarknadspolitiska åtgärderna i takt med konjunkturuppgången. Kompetensnivån höjs med en satsning på arbetsmarknadsutbildning och utbildningsvikariat. Kompetensutveckling är en nyckelfråga inför framtiden beroende på den snabba tekniska utvecklingen. Därmed underlättas också övergången till områden där det är arbetskraftsbrist. Det är områden där det ur arbetsmarknads och välfärdssynpunkt är viktigt att de kan dra till sig tillräckligt med arbetskraft. Man ställer sig onekligen frågan hur det är ställt med alternativen i svensk arbetsmarknadspolitik. Ser man på de motioner från oppositionspartierna som vi har behandlat i utskottet finns det inte längre något gemensamt borgerligt alternativ. Det som fram till våren 1994 var en borgerlig regering har numera olika uppfattningar om det mesta. Och detta har ju speglats i de inlägg som vi redan har hört i debatten i dag. Tydligast går linjen mellan moderaterna och de tre övriga borgerliga partierna. I Centerns, Folkpartiets och kds motioner kan vi hitta förslag som ligger nära vad vi socialdemokrater vill åstadkomma. Hos moderaterna finns inga sådana beröringspunkter. Fru talman! Under många år har vi i arbetsmarknadsutskottet alltid haft en gemensam syn på inriktningen av arbetsmarknadspolitiken i de betänkanden som gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag betonar än en gång att det har varit en gemensam syn. Det har funnits en bred uppslutning för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men i detta betänkande gick det inte att få denna gemensamma syn, som Elver Jonsson sade. Moderaterna vill inte ha någon samsyn. De har nu börjat sin ökenvandring. Arbetsmarknaden skall vara en riktig marknad. Så lyder stridsropet här i dag från moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesman Per Bakom dessa slagord - jag vill inte kalla dem något annat - döljer sig en hård verklighet för dem som drabbas av arbetslöshet. I sin förlängning handlar det om att moderaterna vill ha ett samhälle där den arbetslöse klarar sig själv utan någon form av stöd från staten - ett tvåtredjedelssamhälle. Moderaternas riksdagsmotion om arbetsmarknadspolitiken låter som ett eko från nyliberala ekonomer. De vill bl.a. gröpa ur arbetsrätten, försämra arbetslöshetsersättningen, öka löneskillnaderna och sänka ungdomslönerna. Moderaterna vill också öppna för individuella avtal mellan arbetsgivare och löntagare. "Arbetsgivaren och arbetstagaren skall välja huruvida de vill utnyttja det regelverk - lagar och i förekommande fall kollektivavtal som finns" skriver Per Unckel och hans medmotionärer i riksdagsmotionen. Fru talman! Detta är en direkt krigsförklaring mot hela arbetarrörelsen. Kollektivavtal har haft en stor betydelse för stabiliteten på den svenska arbetsmarknaden och bidragit till att den svenska fackföreningsrörelsen har haft en positiv inställning till förnyelse, modernisering och omstrukturering. Detta skall enligt moderaternas uppfattning underordnas individuella uppgörelser. Udden är direkt riktad mot löntagarna och mot deras fackliga organisationer. Verkligheten är, för att använda ett uttryck från Elver Jonsson, moderaternas värsta fiende. Det finns inget stöd någonstans i några teorier om att ökad lönespridning, urgröpt arbetsrätt eller sämre sociala villkor leder till fler jobb. Tack och lov är moderaterna isolerade i denna syn. Det gäller inte bara i förhållande till övriga partier här i Sveriges riksdag utan också i relation till aktuella strömningar inom EU. Det är naturligtvis ett av skälen till att moderaterna och Per Unckel skäller som bandhundar på den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken. Det är ett uttryck för att moderaterna börjar känna en allt större ensamhet och ett sätt att dölja att det saknas ett samlat borgerligt alternativ. Tomma tunnor brukar ju som bekant skramla mest. Moderaternas utvecklingsplan är oacceptabel för socialdemokratin. Socialdemokratin vill inte att Sverige utvecklas till en ekonomi där jobben baseras på låga löner och lågt värderad valuta. Vi vill basera produktionen på högkompetent arbetskraft, ständig utveckling, ny teknologi, produktförnyelse och hög förädlingsgrad. Därför handlar vår politik om mer aktiv näringspolitik, insatser, kompetensutveckling och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi är inte beredda att medverka till en högerpolitik som leder till fördjupade klyftor mellan människor och mellan olika regioner i landet. Fru talman! Det är socialdemokratins uppgift att städa upp efter de borgerliga regeringsåren. Det kommer inte att bli någon lätt uppgift, och det kommer att ta tid innan våra insatser ger resultat. Ambitionen och inriktningen är klar. Första steget var insatserna i den ekonomiskpolitiska propositionen i november. Där fanns investeringsprogram, större insatser inom utbildningsväsendet och särskilda insatser för ungdomar. Det andra och tyngsta steget var programmet En nation i arbete. Det presenterades bl.a. i budgetpropositionen och behandlas i utskottets betänkande. Det tredje steget är de propositioner som skall komma under våren. Mitt intryck är att det finns en bred uppslutning i riksdagen för att nå målet full sysselsättning och pressa ner arbetslösheten, och det är bra. Vi behöver breda lösningar om vi skall kunna lösa Sveriges problem. Här gäller det att samverka i både den ena och den andra riktningen om vi skall nå resultat i kampen för jobben. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag hörde Hans Anderssons tidigare inlägg i debatten här i dag. Det är klart att det är lätt att kräva större volymer av allt och alla. Det är bara på det viset att kronan för närvarande flyter och håller på att sjunka ännu djupare, och Carl Bildt gick för en liten stund sedan ut och pläderade för nyval. Hans Andersson kräver större volymer. Det måste finnas någon realism i det man kräver om man skall genomföra det. Hans Andersson för en debatt som om Socialdemokraterna hade suttit i regeringsställning sedan 1991. Man kan säga att vi har suttit i regeringsställning under tre månader. Det är vad vi har gjort. Naturligtvis kan vi inte bryta tillbaks allting på en enda gång. Jag skall besvara Hans Anderssons fråga om sysselsättningen. Nej, jag är inte nöjd med en utveckling som leder till 10 % arbetslöshet 1998. Det var den frågan Hans Andersson ställde. Vi har faktiskt inte beslutat om några regeländringar vad gäller arbetslöshetsförsäkringen i betänkandet, Hans Andersson. Vi har pekat ut en möjlighet för regeringen att ta hem motsvarande besparing. Per Unckel säger i varenda debatt att vi inte har gjort det. Vi pekar på detta. Det är upp till regeringen att göra regeländringen och ta hem besparingen. Arbetsmarknadsutskottet har inte utformat några regler. Förslaget om permitteringslöneersättningen kommer sig av ett rent besparingskrav. Vi har fått ta vår del i arbetsmarknadspolitiken, liksom alla andra departement och utskott. Jag tror att det är en bra linje. Utfallet av permitteringslöneinstitutets utbetalningar är mycket litet - ca 30 miljoner - vilket Hans Andersson själv brukar åberopa. Det är nu vi kan avskaffa permitteringslöneinstitutet och ta hem den besparing som finns i budgetförslaget.

Fru talman! Låt mig börja med det som sades om permitteringslöneinstitutet. Det är en besparing på 300 miljoner, Hans Andersson. Varken Hans Andersson eller jag kan veta om kostnaden utfaller. Den är beroende av omfattningen av permitteringarna. Blir omfattningen stor kostar det 300 miljoner kronor. Regeringen använder precis samma teknik för att beräkna detta som alla andra tidigare regeringar har gjort - inklusive den borgerliga, som satt förra mandatperioden. Jag tycker att fördelningen mellan aktiva och passiva åtgärder är bra. Utskottet ställer upp på propositionen i betänkandet. Hans Andersson har lätt för att glömma bort och säger att volymerna minskar. Men lägger vi till satsningen på RAS och de satsningar som görs på en aktiv utbildningspolitik är det faktiskt ingen minskning av åtgärdsvolymen som föreslås i betänkandet. Jag tror att man har kommit fram till att den socialdemokratiska regeringen fortfarande bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Fru talman! Jag skall avstå ifrån att gå i polemik med Johnny Ahlqvist om hans karakteristik av den moderata arbetsmarknadspolitiken och i stället börja med att hålla med honom när han säger att konsekvenserna blir förödande om vi missar chansen nu och går in i nästa lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Ja, Johnny Ahlqvist, precis så är det. Problemet är ju bara att regeringen redan har gett upp i detta hänseende. Enligt budgetpropositionen skall vi gå in i nästa lågkonjunktur med förfärande 10 % arbetslöshet. Jag beklagar att Johnny Ahlqvist väljer att med den utgångspunkten säga att allt det moderater föreslår är en stridsförklaring gentemot arbetarrörelsen. Det är inte det sätt med vilket de 10 % arbetslösa kan hjälpas. Sättet är att våga pröva också det som ibland kan förefalla strida mot den gamla partiortodoxin, men som kan innebära räddningen för många av dem som annars skulle riskera att gå utan jobb. Min fråga till Johnny Ahlqvist måste mot denna bakgrund bli vad han avser att föreslå för att rätta till den eftersläpning i förhållande till den redan dåliga ursprungsprognosen som vi har råkat ut för sedan budgetpropositionen presenterades i januari. Arbetslösheten sjunker långsammare än vad t.o.m. regering och arbetsmarknadsverk då förutsatte. Vilket är Johnny Ahlqvists svar till de 10 % som skulle bli kvar 1998 utan ett vettigt arbete även om regeringens prognos skulle slå in? Det hjälper inte att skälla på Moderaterna för allt vad tygen håller om man själv inte har någonting att sätta i stället. Vilken är den politik som regering och socialdemokrater i denna kammare avser att hjälpa de 10 % arbetslösa med?
Fru talman! Man slutar aldrig att förvånas när man hör Per Unckel. Det är gott och väl ett halvår sedan Per Unckel satt i en regering och hade ansvar för Sveriges ekonomis utveckling och även för de arbetslöshetstal som rådde under regeringen Bildts period. Nu kräver Per Unckel med buller och bång att vi skall få ned arbetslösheten så fort vi har kommit tillbaks i regeringsställning. Jag ställer en motfråga, fru talman, till Per Unckel: Vad har Moderaterna för alternativ? Gäller det försämring av a-kassan och arbetsrätten? Jag vet inte varför Per Unckel så lätt går upp i tonart varje gång vi diskuterar dessa frågor. Är det kanske för att Per Unckel för en gångs skull tvingas vara med och höja skatten? Jag har ställt frågan till Per Unckel tidigare och inte fått något svar. När jag lyssnade på Per Unckels inlägg från talarstolen hittade jag inte ett enda alternativ till hur man skulle klara sysselsättningen, mer än att man vill göra försämringar för löntagarna. Per Unckel säger också att vi är ensamma och att Socialdemokraterna inte har några förslag. Jag vill åter påminna om att det vad gäller inriktningen av arbetsmarknadspolitiken finns en bred samsyn mellan de partier som är representerade i arbetsmarknadsutskottet - utom Moderaterna. Moderaterna med Per Unckel i spetsen har valt att ställa sig utanför den traditionella svenska arbetsmarknadspolitiken till förmån för försämringar för löntagarna.